Herr talman! Av två skäl begärde jag ordet. För det första därför att Sven Andersson nu med liv och lust gett sig ut i skrotbristsdebatten. För det andra för att två företrädare för utskottet nu varit uppe i talarstolen utan att nämna ett ord om någon vpk-motion — vår motion är i alla fall en av de större av de motioner som vi nu behandlar. Men det är signifikativt för utvecklingen i dagens riksdag: argumenten uttunnas alltmer och man bara avslår motionerna. Det är kanske ett tidens tecken. Men tillbaka till skrotbristen. Sven Andersson har nu gett sig ut i skrotbristsdiskussionen och talar om skalekonomin och den nya tekniken, som är oundviklig. Attacken gäller då planeringen —- SSAB har ju planerat för skrot. Det betyder då att man inte tar i bruk andra råjärnstillverkare som man kan ha. Man planerar för att gå över till elektrostålsframställning i Domnarvets Jernverk. Den planen har godkänts av riksdagen — åtminstone har riksdagen tillstyrkt den, och Sven Andersson har varit med om det. Nu vill Sven Andersson ha till stånd en övergripande spelregel mellan företagen. Vad skall denna övergripande spelregel innehålla? I grund och botten är det så att skrot är billigare än malm. Det är inte kvalitetsskäl som gör att man går över till skrot, Sven Andersson. Jag vill bara dra en slutsats av detta — jag kanske nu ser litet långtgående konsekvenser: staten har lagt ned stora pengar på elektrostålssatsningen i Domnarvet, som är en ersättning för malmmetallurgin. Den satsningen hotas nu på grund av bristande planering. Man riskerar nedläggning, och därmed är de pengarna bortkastade. En anledning är att man bedrivit denna kampanj om skrotet i stället för att ta ett samlat grepp. Sven Andersson vill på utskottets vägnar bara ha till stånd en övergripande spelregel. Hur skall en sådan kunna lösa problemet med den framtida råjärnsförsörjningen?

Herr talman! Jag vägrar ingen rätten att ha en uppfattning. Jag ställde bara frågan: Vad gör Sven Andersson i den här debatten? Jo, han går in och anklagar en del av stålindustrin för att man använder skrot, trots att han varit med om att fatta beslut om det. Men det allra värsta är att Sven Andersson i näringsutskottet företräder en politik som inte vill göra någonting åt råjärnsförsörjningen här i landet — den skall skötas av företagen själva. Det sker på ett mycket destruktivt sätt. I dag stängs en av de malmprocesser av som vi, om det fanns en samordning, kunde använda för att minska skrotbehovet. Jag har inte hört att Sven Andersson velat planera för en utökning på det området. Det är inte en kvalitetsfråga utan en kostnadsfråga, heter det från företagen i dag, att man använder skrot i stället för malm. När företagen använder skrot, då kommer Sven Andersson och anklagar dem för att göra det i för stor utsträckning. Men redan 1978, när den första planen för SSAB förelåg, motiverade Sven Andersson själv nedläggning av malmmetallurgin i Domnarvet med att man skulle få en upprustning av elektrostålverket, där produktionen skulle baseras på användning av skrot. Då fanns det ingen erinring från Sven Andersson, vad jag vet. Jag skulle kunna tro att den här debatten leder till att arbetstillfällen försvinner. Det kanske t.o.m. måste importeras stålämnen till vårt land, vilket vore väldigt olyckligt.

Herr talman! Lars-Ove Hagberg har med anledning av att ASEA — i samband med att råjärnstillverkningen i Spännarhyttan läggs ned — avser att flytta tillverkningen av bilkabelnät från Ludvika till Spännarhyttan frågat mig om regeringen avser att vidta någon åtgärd för att förhindra att 60 kvinnojobb i krisdrabbade Ludvika kommun tas bort och flyttas till Spännarhyttan som ersättningsverksamhet. Råjärnstillverkningen i Spännarhyttan i Norbergs kommun har diskuterats här i kammaren vid flera tillfällen under det senaste året. Regeringen har utförligt redovisat sin inställning i ärendet i sin proposition om vissa frågor angående stålindustrin m.m. Jag inskränker mig därför till att redovisa följande. Enligt vad jag har erfarit kommer överflyttningen av bilkabelnättillverkningen inte att innebära någon minskning av sysselsättningen i Ludvika, eftersom bolaget där har behov av arbetskraft inom expanderande sektorer. För Norberg innebär överflyttningen av nämnda produktion en välbehövlig ersättning för arbetstillfällen som går förlorade när råjärnstillverkningen i Spännarhyttan upphör. För egen del anser jag det vara värdefullt att företagen — så som sker i detta fall — aktivt medverkar till att skapa ersättningssysselsättning på verksamhetsorter som utsätts för produktionsinskränkningar. Lars-Ove Hagberg har också frågat mig om regeringen anser att landets handelsstålsindustri skall läggas ned steg för steg med svåra följder för ståloch gruvarbetare i Luleå, Oxelösund, Domnarvet, Grängesberg, Dannemora och Stråssa eller om regeringen tänker ingripa för att stoppa ytterligare nedläggningar och, för det fall att regeringen tänker ingripa, vilken 45 Det är självfallet värdefullt med en svensk handelsstålsindustri. Emellertid bestämmer vi inte själva över dess storlek, utan svensk stålindustri är i hög grad beroende av den europeiska stålmarknaden. Den europeiska prisnivån på stål bestämmer även priset i Sverige. Av produktionsekonomiska skäl är det uteslutet att svensk stålindustri enbart inriktas på att försörja den svenska marknaden. För att få en ekonomiskt rimlig beläggning i stålverken krävs stora volymer av varje enskild produkt. Ett mycket stort antal produktvarianter finns inom varje produktområde, och detta innebär att stålverken varken kan tillverka hela den svenska marknadens behov eller avsätta hela volymen på hemmamarknaden. Det är därför nödvändigt med fortsatt handelsutbyte av stål såväl för svensk industri som för svensk stålindustri. För att stärka den svenska handelsstålsindustrins konkurrenskraft och underlätta strukturanpassningen har staten gått in med betydande belopp i form av bidrag och lån. Detta om något visar regeringens beslutsamhet att behålla en svensk handelsstålsindustri. Dess omfattning måste emellertid bestämmas av den nivå vid vilken långsiktig lönsamhet kan uppnås i produktionen. Inget hushållningssystem har i längden råd att producera stål som det inte finns någon efterfrågan på eller sälja till priser som är förlustbringande.

Herr talman! Den här frågan om Spännarhyttan och överflyttningen av arbete kanske inte har direkt anknytning till dagens debatt. Bakgrunden är att man nu lägger ner råjärnstillverkningen i Spännarhyttan, och det är ett av Sveriges största bolag, där storfinansen har sitt hjärta, som gör det, nämligen ASEA-koncernen med Wallenberg i spetsen. Om det finns någon i det här landet som borde ha enorma resurser, skulle det ju vara ASEA. På ASEA är man tydligen helt handlingsförlamad. När man fattade beslut om nedläggningen i Spännarhyttan lovade man att skaffa ersättningsarbeten, och man kom fram till att man skulle ta den tillverkning av bilkabelnät som finns vid ASEA i Ludvika. Den hade ASEA i Ludvika för sin del fått för några år sedan för att befrämja den kvinnliga sysselsättningen på orten. Nu flyttar man över de jobben till Norberg och lämnar människorna i Ludvika åt deras öde. Industriministern svarar att det är riktigt att göra så här, och han har inhämtat att det inte sker någon minskning på ASEA i Ludvika. Så långt är det rätt. Men vad efterfrågar man för arbetskraft inom ASEA? Ja, det är inte de kvinnor som just nu har det här jobbet, och det kommer att ge stora omställningsproblem i Ludvika när man förlorar denna form av tillverkning. Vad händer mer? Jo, bilkabelnät tillverkas också i Töcksfors i Värmland. Där går man tredagarsvecka och har stora problem med denna tillverkning. Observera att det är fråga om ett dotterbolag till ASEA! ASEA tar alltså bort kvinnojobb i Ludvika. De som kommer och tittar på jobben i Ludvika är dessutom inte hyttarbetare, utan det är kvinnor som behöver arbete och kommer direkt från arbetsförmedlingen i Norberg. Vad man gör i den här karusellen är alltså att man tar bort kvinnojobben i Ludvika och kanske försämrar ytterligare för Värmland. De arbetare i Spännarhyttan som blir arbetslösa får inte heller någon större glädje av det här. Den s.k. Åslingdoktrinen betyder att företagen skall ta ansvaret för nedläggningar, och här säger industriministern att det är värdefullt att företagen, som det sker i detta fall, aktivt medverkar för att skapa sysselsättning på orten. Jag kan inte för mitt liv finna att det kan vara något värdefullt i den här karusellen. Egentligen är det en skandal att detta ekorrhjul får snurra. Är det så här i verkligheten med den här formen av ansvar hos företagen, då är det ju rena katastrofen med regeringens industripolitik. Ingen vettig människa kan väl förstå att man skall fara omkring med arbeten och att företagen skall ta sitt ansvar på det här sättet. Borde man inte utkräva ett mycket större ansvar av ASEA? Jag vill verkligen återigen fråga industriministern: Är det vettigt med den här karusellen? Kan det vara förenligt med svensk industripolitik att tillåta och uppmuntra sådant samt dessutom få godkänt för det av landets industriminister? Vad skall egentligen landets arbetare tänka om svensk industripolitik och vår regering? Efter det att regeringen hade framlagt sin stålproposition försämrades läget ytterligare. Industriministern påpekade också att konjunkturerna hade försämrats än mer under senare delen av förra året och i början av detta år. SSAB tvingades efter styrelsemöte den 5 mars göra ytterligare en perspektivplan och en ny revidering. Det gör att ännu fler anställda blir övertaliga och att produktionen minskar ytterligare. Det betyder att man gör ännu ett avsteg från den ursprungliga strukturplanen. Den strukturplanen var en kärna med vars hjälp man rättade till saker och ting, kompromissade mellan orter, gav och tog. Men i dag är den till stor del uppriven av ständiga revideringar. År 1978 frågade vi industriministern vilka anpassningsmöjligheter strukturplanen innebar. Vi frågade också om vi passivt skulle rätta oss efter eventuella nya förändringar i den internationella konjunkturen. Kontentan av industriministerns svar den gången var att vi hade ställt en hypotetisk fråga, som i princip inte var aktuell just då. Inte ens jag kunde vid det tillfället ana att vi så tidigt skulle bli sannspådda om utvecklingen. Den har nämligen fortsatt med revidering efter revidering. I industriministerns svar på min interpellation sägs det klart ut vilken omfattning den svenska industrin skall ha och vilken roll den skall spela. I klartext betyder det att vi inte själva skall bestämma över dess storlek. Såvitt jag förstår betyder det att vi i förlängningen kommer att förlora en mycket större del av våra stålverk, och det är ju katastrofalt. Vi har frågat oss vilka åtgärder samhället bör vidta i ett sådant läge. Måste man inte bestämma sig för någonting? Man hänvisar till att andra länder, som befinner sig i samma situation som vi, gör en avvägning och säger sig behöva en stålindustri som framställer produkter för egen förbrukning. Men Sveriges regering gör ingen sådan avvägning. Den fastställer inte att stålindustrin skall ha en viss storlek, utan det är lönsamheten som är avgörande. Också produktionstekniska skäl omöjliggör ståldrift. Det krävs stordrift av varje enskild produkt för att det skall löna sig att framställa den, säger industriministern. Han ser ingen framtid i utnyttjandet av ny teknik och sammanhållen produktion. Inte heller reflekterar han över vad som kommer att hända på 1990-talet. Med dagens politik kommer vi under 1980-talet att offra både kunnande och industrier på den internationella kapitalismens altare. Industriministern sade tidigare att ägarna skall ta sitt ansvar och att förhandlingar skall komma till stånd i april, men jag utgår ifrån att dessa ägare lika litet som hittills kommer att ta något nämnvärt ansvar. De sålde undan konkursboet 1976. Vad kommer då att hända? Kommer dessa bruksregioner att förlora sin stålindustri? I sitt svar säger industriministern att vi inte kan upprätthålla en produktion som inte är lönsam på lång sikt. Men det kommer att medföra en katastrof för Sverige. Alla andra länder satsar på de s.k. expanderbara industrigrenarna, elektronik, energi och mycket annat. Vi har våra råvaror och vårt kunnande, något som framöver kommer att behövas i de länder världen över som genomgår en industriell utveckling. Men om vi inte bestämmer vilken roll vi skall spela, så kommer vårt kunnande att offras på altaret. I våra motioner har vi försökt dra upp riktlinjerna för vad som behöver göras. Betrakta stålindustrin som en basnäring som behöver stöd, har vi sagt. Låt den vara så stor att den tillgodoser behovet av stålprodukter på hemmamarknaden. Gör den slagkraftig, så att den kan investera, ha ett handelsutbyte med andra länder och utvidga sin tillverkning till andra områden. Jag tror definitivt att den väg man nu väljer kommer att skapa stor ödeläggelse, om ingenting görs. Och jag tror inte heller att man på industridepartementet skall känna sig så förfäriigt lugn över att denna låt-gå-politik får fortsätta. I ett par år nu har denna politik bedrivits, och det har raserat basnäringarna och deras innehåll. Men människorna åser inte längre detta stillatigande. Vid aktioner i olika delar av vårt land har man försökt komma med alternativ, men i dag mottas inte några alternativ. Det verkar som om man på arbetsplatserna och i fackföreningarna inte längre stillatigande vill åse detta. På allvar diskuteras nu att denna politik inte får drivas längre. Sju LO-distrikt demonstrerade i mars mot industrimordet i Mellansverige, där 35 000 industrijobb har förlorats sedan 1976. Det är klart att människorna känner förtvivlan. Och det skulle inte — vilket är allvarligt i dagens läge — förvåna mig om de diskussioner som förs på arbetsplatserna och i fackföreningarna till följd av att det inte görs någonting mynnar ut i politiska aktioner. Vi kan från andra håll i världen hämta exempel på att man tar till varningsstrejker när regeringarna inte är handlingskraftiga. Det jäser i dag på de svenska arbetsplatserna. Om utarmningen fortsätter och vi förlorar ännu fler jobb, kan det skapas en sådan situation att varningsstrejker kan vara befogade.

Herr talman! Jag har tagit tillfället i akt att gå in i denna interpellationsdebatt med anledning av att industriministern i sitt svar upprepar de allmänna fraserna om att det är värdefullt att företagen ”aktivt medverkar till att skapa ersättningssysselsättning på verksamhetsorter som utsätts för produktionsinskränkningar”. Visst vore det värdefullt, om så skedde. Men hur är det i Norbergsfallet? Det enda som hittills har hänt är att det har framlagts ett förslag om att flytta jobb från Ludvika till Norberg. I övrigt har det inte kommit fram något konkret förslag som kan skapa ersättningsjobb i Norberg. Vi vet att ett företag X med anknytning till ASEA är på väg till Norberg. Men ingen vet någonting mer. Alla spekulerar, och oron sprider sig. Detta skall ställas mot Nils Åslings besked att det är värdefullt att företag gör sitt för att skapa ersättningssysselsättning. Det måste bli någonting av försöken att skapa ersättningsindustrier, annars tappar människorna totalt tron på de Åslingska fraserna. I Norberg kan det möjligen bli fråga om ersättningsindustri från ASEA. Denna eventuella industri kan möjligen placeras i Norberg, om den över huvud taget placeras i Sverige — så går diskussionerna i dag. Mot bakgrund av dessa icke infriade löften och av att företagen sakta och strategiskt drar sig tillbaka och försöker smita undan sitt ansvar samtidigt som industriministern med allmänt tal om hur värdefullt det är att företagen försöker skapa sysselsättning understöder företagen, är det förståeligt att motståndet mot nedläggningar och de struktureringar som enligt industriministern är så viktiga kommer att bli än hårdare. Jag vill i dag fråga industriministern om han kan lämna något besked till folket i Norberg om vad det är för ersättningsindustri som skall komma, där de som jobbar i Spännarhyttan och i alla de industrier runt omkring som nu också hotas kan få nytt arbete. Ett sådant besked vore mycket värdefullt för debatten.

Herr talman! Lars-Ove Hagberg säger att ASEA har sådana resurser att bolaget borde kunna upprätthålla driften i hyttan i Spännarhyttan. Det råder inget tvivel om att så är fallet. Men är det denna användning av våra industriella resurser vi eftersträvar? Det är ju klart fastslaget att driften i Spännarhyttan under lång tid har varit förlustbringande. Är det inte ur bygdens och det arbetande folkets synpunkt angeläget att företaget som har dessa resurser använder dem för att så snart som möjligt skapa sysselsättning i områden där man kan känna trygghet, där det finns konkurrenskraft och lönsamhet? Jag är inte klar över vad Lars-Ove Hagberg och Hans Petersson i Hallstahammar egentligen är ute efter. Ingen av debattörerna har ju ett alternativ. Man anklagar företagen. Man anklagar regeringen för att acceptera förändringar som innebär en förnyelse, som innebär tryggare jobb, som innebär ökad konkurrenskraft för svensk industri. Vad är alternativet? Den här debatten blir ju ganska meningslös och föga konstruktiv om man driver den som Lars-Ove Hagberg och Hans Petersson gör. Det är ett svek mot de anställda i svensk industri om man inte från politikernas sida är beredd att medverka till förändringar i arbetslivet som också innebär ökad trygghet och en positiv utveckling av svensk industri. Jag tycker att herrarna allvarligt skall tänka över det sätt på vilket ni driver debatten i den här frågan och i andra likartade frågor. Hans Petersson säger att det inte har skett något konkret i Norbergsfallet. Men det har ju skett att vi i en proposition har lagt fram förslag om att bygga ett industrihus där. Vi har fått fortlöpande rapporter från ASEA som visar att ASEA gör betydande ansträngningar för att fylla luckan efter den hytta som läggs ner i dag. Jag är förhoppningsfull beträffande möjligheterna, och de mera detaljerade rapporterna får företaget självfallet svara för. Med hänsyn till de ansträngningar företaget har gjort tycker jag att vi i rättvisans nama skall avvakta till dess man presenterar de färdiga projekten och till dess man är beredd att redogöra för de åtaganden man har gjort för att klara den lokala arbetsmarknaden. Lars-Ove Hagberg kom in på ett av sina älsklingsämnen i kommentaren till mitt svar på den andra interpellationen, nämligen vår anpassning till den internationella marknaden. Det är otvivelaktigt så att Sveriges höga standard är beroende av att vi i så hög grad är en exporterande nation. Praktiskt taget 50 20 av vår tillverkningsindustri arbetar på exportmarknaden. Vore vi beredda att avsäga oss deltagandet i den internationella arbetsfördelningen är det möjligt att vi i likhet med vissa statshandelsländer skulle kunna avskärma oss, driva vår egen politik och ha en stålproduktion just för hemmamarknaden etc. Men det vore ju i klartext att acceptera mycket lägre standard. Jag tror inte att Lars-Ove Hagberg skulle kunna gå ut bland sina vänner och säga att han accepterar och tar ansvar för att vi här i landet hanterar vår industriella utveckling på det sättet. Vi är alltså tvungna att fullfölja vår industripolitik och se till att vi är konkurrenskraftiga. Det är i den andan som SSAB har bildats. Det är i den andan som vi gör investeringar i bredbandsverket i Domnarvet. Det är i den andan som vi gör andra rationaliseringsinsatser och andra investeringar i svensk stålindustri. Vi kan inte slå av på kravet på effektivitet. Vi måste se till att vi har en industri som är konkurrenskraftig och som därmed både kan svara för den export vi behöver för våra gemensamma kostnader och trygga arbetstillfällen för de anställda.

Herr talman! Jag tycker att vi skall ta till vara de råjärnsresurser som vi har i landet. Vi skall alltså behålla Spännarhyttan. Om det är något företag som skulle kunna följa den s.k. Åslingdoktrinen och ge meningsfulla arbeten åt de drabbade i Norberg eller på andra orter borde det vara det Wallenbergdominerade ASEA med Nicolin i spetsen. Men tydligen kan ASEA inte göra det. Jag försökte beskriva det ekorrhjul som vi är inne i. Vi har i Värmland produktion av bilkabelnät. Där har införts halv arbetsvecka. I Ludvika förlorar man kvinnojobb, och man söker inte inom ASEA yrkesinriktad arbetskraft utan annan arbetskraft. Kvinnorna ställs i en svår situation. Inte ens de som arbetar inom ståltillverkningen i Norberg får arbete. De som får arbete är kvinnor som kommer direkt från arbetsförmedlingen. Och det är naturligtvis bra för dem, men följden blir att vi går runt i ett ekorrhjul. Men det vill industriministern inte ta ansvar för. Och det är väl ett utslag av den rätt förfärliga politik som förs. I svaret står det att industriministern anser ”det vara värdefullt att företagen — så som sker i detta fall — aktivt medverkar till att skapa ersättningssysselsättning”. Det internationella beroendet är inget älsklingsämne för mig. Jag skulle helst se att det inte vore som det är i dag. Redan när SSAB bildades såg vi det som en fara att det var fråga om en anpassning som kunde fortsätta. Och den fortsätter, och den kan dra oss i fördärvet om vi ingenting gör. Industriministern säger bara att vi måste avsäga oss alla förbindelser med de kapitalistiska länderna, att vi måste delta i deras arbetsfördelning. Har vi inga möjligheter att själva påverka någonting? I så fall kan vi tala om för svensk arbetarklass att vi är helt underordnade japanskt, europeiskt och amerikanskt stålkapital. Det är bara för oss att se efter hur de vill ha det. Har vi inga möjligheter i Sverige? I så fall är det en fantastisk slutsats man drar. Vi har alltså enligt landets industriminister ingen möjlighet att ha en egen stålindustri. Och vi är heller inte beredda att göra någonting åt det. Man har satsat på en exportinriktad del — i den ingår inte stålindustrin. Därför satsar man inte på stålindustrin. Man låter den fara och importerar hellre kvalitetsstål som vi kan tillverka själva.

Herr talman! Jag skall inte ge mig in i en detaljvärdering av arbetsmarknaden i Ludvika. Jag vet att ASEA:s verksamhet i Ludvika kraftigt expanderar, och det vore märkligt om man inte inom ramen för sin Ludvikarörelse kan klara jobben för de 60 kvinnor vilkas arbeten flyttas till Norberg. Över huvud taget är en debatt jobb mot jobb knappast meningsfull. Här gäller det att inom den industriella ram som finns göra den omdisponering av sysselsättningstillfällen och verksamheter som är rationell, som ökar konkurrenskraften och som är ändamålsenlig. ASEA har självklart ett tungt ansvar att klara detta på ett sätt som motsvarar de resurser som koncernen har, och jag har ingen anledning att ifrågasätta att företaget inte tar det ansvaret. Den dag det visar sig att ASEA inte klarar av det får vi diskutera vilka korrektiv man skall använda. Men såvitt vi kan se i dag har ASEA skött sina åtaganden beträffande Norberg på ett oklanderligt sätt, det bör betonas. Sedan till det internationella samarbetet. Jag är fortfarande inte på det klara med hur Lars-Ove Hagberg menar att vi skulle kunna klara vår industriella utveckling, vår bytesbalans och vår sysselsättning utan att ha kvar det internationella beroendet. Menar Lars-Ove Hagberg att vi skulle kunna upprätthålla vår industriella standard, vår levnadsstandard och vår sysselsättning genom att avskärma oss från omvärlden, eller menar Lars-Ove Hagberg att vi skall ansluta oss till planekonomierna och gå ned i levnadsstandard och i effektivitet på samma sätt som man har gjort i vissa östeuropeiska länder? Är det den lösningen som Lars-Ove Hagberg eftersträvar? Här är faktiskt Lars-Ove Hagberg skyldig kammaren ett klart besked. Den skiss som han antydde — dvs. att vi genom att bedriva en egen stålpolitik, höja tullmurarna, införa protektionism — skulle innebära att vi i konsekvensens namn måste göra på samma sätt när det gäller hela vår industriproduktion. Vi skulle få arbetslöshet i många av våra exportindustrier, i verkstadsindustrin osv. Är det den lösningen som Lars-Ove Hagberg är beredd att ta ansvar för? Vi måste få ett svar. Det räcker inte med allmänna fraser och fromma önskningar i den här debatten.

Herr talman! I Ludvika kan man få en expansion. Det beror helt och hållet på konjunkturerna, och man säger sig ha en expansion där. Vi skall inte ställa jobb mot jobb, säger industriminister Åsling. Men det är ju det som man gör, eftersom regeringen inte ingriper. Som jag ser det läggs ansvaret bekvämt på ASEA. Om sedan ASEA inte tar sitt ansvar, får vi se om man behöver vidta några förändringar, menar industriministern. Men vad händer då med arbetarna i Norberg? Har de flyttat, har de skaffat sig skattefria flyttningsbidrag, vad har de gjort f. ö.? Har de sökt sig till andra platser? Har bygden lagts ned, innan staten ingripit? Det är ju just denna karusell som det är rimligt att staten gör någonting mot. Sedan till vårt internationella beroende. Jag tog upp vad som händer i dag. Vad är det som sker med svensk stålindustri? Vad ser vi fram emot? Industriminister Åsling är förtröstansfull. Vi kan slukas upp av de internationella kapitalistiska jättarna, och vi skall vara med i den internationella arbetsfördelningen. Det är en enkel politik, för då kan vi dag för dag dra ned inom en näring, som i vår ekonomi har mycket svårt att bli kommersiellt lönsam. Det är bara att erkänna den saken. I det läget måste ju staten gå in och förklara att näringen är så betydelsefull att den måste stödjas. Jag har frågat: Vilken nivå skall vi välja? I vår motion har vi krävt att det inte får bli någon ytterligare nedläggning, och så vill vi satsa på framtiden. Detta medför naturligtvis problem i vårt handelsutbyte framöver. Men vi måste sätta fart på den svenska industrin och på det byggande som kan innebära avsättningsmöjligheter. Vi kan också styra mot mera långsiktiga avtal med länderna med planekonomi och med den tredje världen. Jag är helt övertygad om att vi kan hitta en lösning. Industriminister Åsling frågade hur just jag vill ta ansvar för den internationella kapitalismen. Men den frågan måste ju vara felaktigt ställd. Det är egentligen industriminister Åsling, som vill att vi skall underordna oss kapitalismen, som driver oss in i kapitalism och nedläggningar, som skall ta ansvaret för den här stålpolitiken. Jag är beredd att ta ansvar för en politik som förändrar vårt beroende. Det kan uppstå stora problem, men det är långsiktigt en bättre väg. På 1990-talet kunde vi få en stålindustri, som använder en ny teknik. Då kunde vi sätta fart på svensk industri. Det är väl ändå framgångslinjen. Vad vi ser nu är ju enbart nedläggningar. Industriministern måste väl ändå ingripa och göra någonting för att skingra oron.
Herr talman! Får jag till sist till Lars-Ove Hagberg säga att det ju inte är fråga om någon karusell, som Lars-Ove Hagberg menar, på arbetsmarknaden i Ludvika resp. Norberg. Det är faktiskt så att det f.n. byggs industrilokaler i Norberg. Det utbildas folk för nya jobb. Att svartmåla och odla myter på det sätt som Lars-Ove Hagberg gör när det gäller arbetsmarknaden i Norberg tycker jag verkligen inte tjänar något vettigt syfte. Får jag sedan beträffande vårt internationella beroende säga att jag förvisso inte har anledning att ta upp de här förflugna tankarna om att jag skulle medverka till att svenskt näringsliv slukas av internationella kapitalistjättar, som Lars-Ove Hagberg uttrycker det. Tvärtom har vi i den industripolitik som har präglat de senaste åren varit mycket angelägna om att främja en svensk utveckling, och vi har velat se till att även multinationella företag verksamma i Sverige skall följa svensk lagstiftning och över huvud taget acceptera de villkor vi ställer och de ramar vi drar upp. Lars-Ove Hagbergs påstående faller på sin egen orimlighet. Men problemet som vi diskuterar springer Lars-Ove Hagberg runt och ifrån. Det är faktiskt så att vi inte kan tänka oss att upprätthålla en svensk industriell struktur av denna karaktär utan att delta i ett internationellt varuutbyte och en internationell arbetsfördelning. Vad Lars-Ove Hagberg förordar är stor arbetslöshet, nedläggning i stora sektorer av svensk industri därför att man i de traditionella basindustrierna möjligen skulle kunna upprätthålla en högre sysselsättning. Men totalt skulle svensk arbetsmarknad förlora många tusen arbetstillfällen om Lars-Ove Hagberg skulle vinna gehör för sin linje. Hur skulle det gå för hela vår lastbilsindustri? Hur skulle det gå för jobbarna i Södertälje, Skövde och Göteborg om man skulle driva denna linje och vi alltså skulle ägna oss bara åt att producera för hemmamarknaden? Lars-Ove Hagberg måste faktiskt tänka om här, om han vill tas på allvar med sina industripolitiska vyer.

Herr talman! I stålpropositionens internationella utblick — f. ö. en dyster läsning — redogörs för den överkapacitet som f. n. föreligger i västvärlden. Det finns flera skäl till den, t.ex. lågkonjunkturen under senare delen av 1970-talet, men också teknologiska framsteg som medverkat till högre produktion. Stränggjutningen är ett exempel på sådana framsteg. Både USA och EG har vidtagit åtgärder för att minska krisens effekter för den egna stålindustrin. Den svenska exporten av handelsfärdigt stål har emellertid ökat betydligt mindre än importen, som är oroväckande hög. EG svarar för större delen av den svenska importen. Andra än propositionsförfattarna har diskuterat de här problemen. Stålindustrin har alltsedan andra världskriget kännetecknats av periodiska högoch lågkonjunkturlägen i fyra-fem-årscykler. Sverige har fått anpassa sig till det kapitalistiska systemets alla avarter. Nu klarar vi det ännu sämre än tidigare. Tyvärr måste det konstateras att krisen i våra gruvor och stålverk inte bara beror på låg efterfrågan från de industriländer som normalt är köpare av svenska varor. Vi har en svag efterfrågan inom landet också. Varvens stålförbrukning har sjunkit i stor omfattning under de senaste fem åren. Bostadsbyggandet har sjunkit till en oanständigt låg nivå, och därmed har också efterfrågan på armeringsstål sjunkit. Likadant har det gått med vitvaruindustrin, alltså verkstadstillverkningen av kylskåp, frysskåp, spisar och spisfläktar, där det inte är någon efterfrågan. Det senare är skrämmande för Domnarvet, som ju lägger upp sin produktion av tunnplåt just för att kunna sälja till bl.a. vitvaruindustrin. Dålig efterfrågan, ingen samverkan — branschen kan inte utnyttja sina resurser. Tyvärr har statsmakterna ställt sig vid sidan utan att ingripa. De mindre handelsstålverken samverkar inte. Det gör inte heller specialstålverken. I sin iver att förbilliga driften har allt fler verk ställt om sin metallurgi från malmbasering till skrotbasering. På köpet har vi fått en allvarlig skrotsituation med mindre kvantiteter fallande skrot i landet och allt större svårigheter att importera skrot. De svåra frågorna är nu: Hur skall skrotet fördelas? Hur skall vi täcka bristen? Socialdemokraterna har i sin första reservation föreslagit tillsättande av en kommission som skall svara för långsiktig planering. Där skall man ta upp frågan om skrotförsörjningen, likaså frågan om nya råjärnsprocesser och frågan om gruvindustrins framtid. De fackliga organisationerna och socialdemokraterna påtalar återkommande dessa problem. Regeringen avfärdar dem. Vi såg Spännarhyttan som en viktig del i råjärnsförsörjningen. Frågan kring Spännarhyttan har inte prövats. I dag blåses masugnen i Spännarhyttan ner. Jag gjorde den reflexionen när jag satt i min bänk att det måste vara dystert för gruvkarlen Karl Björzén från Norberg att i dag behöva stå här och försvara regeringens proposition och utskottets betänkande med den svala inställning som där finns till svensk stålindustri. Det sker en maktkoncentration i de enskilda företagen. Det är bara att konstatera att bolagen sviker de bygder där de sedan årtionden har hämtat sina vinster. Järnmalmsbehovet inom landet minskar, och gruvor läggs ned. Av de 25 mellansvenska gruvor där malm bröts 1969 finns det nu bara tre kvar: Grängesberg, Dannemora och Stråssa. Den sistnämnda skall bli nedlagd inom ett år. De två andra har fått en nådatid på två år. Grängesberg, som bl.a. kan producera en finslig av hög järnhalt — ca 70 Zo —, behöver göra denna produkt masugnsvänlig genom att av finslig tillverka mindre, kallbrunna kulor, s.k. granuler. För det behöver det byggas ett härdmagasin i Grängesberg — en investering på ca 30 milj.kr. — och punkten 12 i utskottets betänkande handlar om det. Detta kommer att öka användbarheten av Grängesmalm i Oxelösund, och produkten röner också stort intresse vid de kontinentala stålverken. Denna investering är helt nödvändig för Grängesberg — ett måste! Det gäller 700 man i arbete i Grängesberg. Skulle man inom två år komma till slutsatsen att gruvan i Grängesberg måste läggas ner, skulle det vara något av en katastrof för Ludvika kommun, som tidigare har mist sysselsättningarna i Blötberg och Håksberg. Efter månader av resonemang om denna inte alltför stora investering finns det nu också några borgerliga riksdagsmän som ser frågans betydelse och som förklarar sig beredda att stödja förslaget när det kommer till votering här i kammaren. Jag har suttit här på förmiddagen och hört Nils Åslings resonemang om utskottsbetänkandet visavi reservationen på denna punkt. Han säger att det inte har någon betydelse om man skulle bifalla den borgerliga reservationen. Det måste vara ett helt felaktigt resonemang och i praktiken betyda en fördröjning på mellan ett halvt år och tre kvartal, och det är mycket när gruvan har en limit på bara två år. Det finns en annan delfråga som också pockar på sin lösning, och det är medelstillskottet till de tre utvecklingsbolag som är verksamma inom SSAB:s mellansvenska arbetsområde, nämligen Dala-Invest, Ludvika Industri AB och Oxelöinvest AB. Regeringen föreslår blygsamma 20 milj.kr. att delas på de tre bolagen. Men man säger ingenting om hur de medlen skall fördelas. Nu har ju industriministern gått härifrån, så vi lär inte få något besked på den punkten. Tillskottet bör bli 15 milj.kr. per bolag, om det till någon del skall motsvara ställda förväntningar. Jag hoppas att Dalarnas borgerliga riksdagsledamöter har studerat situationen så noga att de är beredda att göra en seriös bedömning och stödja socialdemokraterna även i detta avsnitt.

Stålindustrin borde inte behöva bli en avvecklingsbransch. Grundförut sättningarna finns för att stålindustrin skall kunna fortsätta att vara en av modernäringarna i Sverige. Det finns andra problem som intimt sammanhänger med SSAB:s fortsatta utveckling. Det gäller medelsinsatsen. Skall staten ensam bära bördan? Har inte de båda andra delägarna också ett fortsatt ansvar? Vi socialdemokrater har gång efter annan pekat på detta problem. Den nuvarande situationen är icke acceptabel! Den pågående utarmningen av våra gruvoch brukssamhällen i Mellansverige måste hejdas. Eftersom regeringens intresse — av propositionen att döma -— är ringa, måste riksdagen säga ifrån och begära en redovisning av vilka åtgärder som kommer att vidtas för att trygga sysselsättningen på bruksorterna. Jag ber att med detta få yrka bifall till de socialdemokratiska reservationerna och i övrigt bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag kommer i likhet med Yngve Nyquist att till stor del i mitt anförande uppehålla mig vid gruvhanteringen i Mellansverige. Med stor oro har man vid de mellansvenska gruvorna och bruken följt utvecklingen inom SSAB och stålindustrin över huvud taget. En ökad andel av stålframställningen har undan för undan baserats på skrot, vilket lett till att en lång rad gruvor, som Yngve Nyquist påpekade, har måst läggas ned. Den svenska specialstålsindustrin hotas av neddragningar och nedläggningar. Avvecklingen av den malmbaserade metallurgin i Domnarvet, nedläggningen av Spännarhyttan och ett slopande av ett parallellsinterband i Oxelösund utgör ett allvarligt hot mot de gruvor som finns kvar. Driften vid Stråssa har SSAB bestämt sig för att lägga ned. Sedan finns det bara två järnmalmsgruvor kvar i Mellansverige, nämligen Grängesberg och Dannemora. Även för dessa är framtiden högst osäker. Dannemora t.ex. har mist en tredjedel av sin produktion, som gick till Domnarvet, och de ökade leveranserna till Oxelösund ser också ut att utebli. Bakgrunden till den ändring av strukturplanen som SSAB:s styrelse beslutat om uppges vara den försämring av stålmarknaden som inträtt i Sverige och i Europa över huvud taget. Som en följd av detta har gruvorna i Grängesberg och Dannemora, som nämnts här, fått en nådatid på två år. Därefter — under det tredje året — skall gruvorna visa lönsamhet, och vid denna tidpunkt skall nytt beslut fattas om gruvornas framtid. Genom ytterligare rationaliseringar, nya kundkontrakt och bättre malmpriser hoppas man att brytningen skall kunna fortsätta, dock högst i tio år. En annan förutsättning för fortsatt drift är att brytning endast sker av den högvärdiga malmen. Inga nya investeringar kommer att göras annat än sådana investeringar som måste till för att hålla brytningen i gång fram till det definitiva stoppet. Ja, så står det faktiskt i extranumret av företagets personaltidning av den 6 mars i år. Det är inget mindre än ett ultimatum för de anställda: Hög produktion och god lönsamhet, annars slår man igen. Alla som sysslat med någon form av gruvarbete vet också att den rovdrift som rekommenderas inte talar för ett långsiktigt och rationellt utnyttjande av en gruvas malmtillgångar. Det är ett kortsiktigt resonemang som inte överensstämmer med de utredningar beträffande gruvnäringen som gjorts bl.a. från fackligt håll. I Svenska gruvindustriarbetareförbundets omfattande utredning och handlingsprogram påvisas att gruvindustrin har en framtid i vårt land. Den kan utvecklas, och sysselsättningen kan utökas. Detta understryks dessutom av att vi i dag importerar stora delar av det stål vi behöver. Nu har man ifrån företagsledningens sida ställt krav på produktionsinskränkningar och permitteringar. Hur detta kan rimma med kravet på lönsamhet har jag svårt att förstå. De anställda har tagit lönsamhetskravet som en utmaning och har varit beredda, och de har trott på att goda möjligheter finns att göra gruvorna lönsamma. Gruvornas fasta kostnader är dock så höga att en produktionsminskning innebär en stor fara för att den eftertraktade lönsamheten inte kan förverkligas. Den möjlighet till överlevnad som finns är att man kan öka exporten då inte våra stålföretag i samma utsträckning som tidigare anser sig behöva malm för sin stålproduktion. Nu skall man alltså ut i Europa och ”ragga” nya kunder samtidigt som man ifrån företagets sida går ut och säger att gruvornas livslängd är tämligen begränsad. Hur kan företagen då få några nya kunder? Man undrar ibland vad företagen egentligen har för ledning. Sedan hjälper det inte att staten har betydande intressen. I proposition 1980/81:67 som vi nu behandlar konstateras med en viss tillfredsställelse att de strukturförändringar som angavs i strukturplanen från år 1978 i stort sett genomförts och att det nu bara finns tre gruvor kvar. Ja, fullt nöjd är man väl inte förrän all verksamhet vid gruvorna upphört. Något uttryck för oro över att en viktig basnäring försvinner och att gruvsamhällena står inför hotet att utarmas letar jag förgäves efter i propositionen. Samtidigt har vi en diskussion om skrotkrisen. Man befarart.o.m. att skrotbristen kan leda till att en stor del av den i dag lönsamma specialstålsindustrin slås ut. I denna för svensk ståloch gruvindustri bekymmersamma tid lämnar verkställande direktören i SSAB sin befattning. Det känns skönt att dra sig tillbaka, har han sagt i personaltidningen. Ja, det kan man nog förstå. Det har för resten varit tätt med chefsbyten även inom andra industrier. Också förändringar i bl.a. ägarförhållandena inom olika gruvoch stålföretag har förekommit på senare år. Det ger, eller rättare sagt förstärker, intrycket av att ytterligare inskränkningar av den svenska stålindustrin är att vänta. Det är alltså en dyster utveckling för svensk gruvhantering vi har att emotse. Departementschefen har visserligen förhoppning om att SSAB skall kunna bli ett lönsamt företag, men för gruvorna däremot finns endast frågan om utvecklingen av granulerad slig i Grängesberg och ökad export från Dannemora med i framtidsplanerna. Jo, en sak till, och det är rekonstruk tionslånet på 50 milj.kr. som tidigare anslagits för att upprätthålla gruvornas produktionsoch leveransvolym. Det får tydligen användas även om inte ett nytt parallellsinterband byggs i Oxelösund. Det noterar jag med tacksamhet. De fackliga representanterna i delegationen för mellansvensk gruvindustri är starkt kritiska mot den rapport som sammanställts. Man anser att delegationen inte studerat de möjligheter till på sikt lönsam verksamhet inom mellansvensk gruvindustri som finns eller kan skapas. Delegationen borde ha analyserat de framtida möjligheterna och presenterat en helhetssyn för den mellansvenska gruvoch stålindustrin. De fackliga företrädarna anser att situationen för svensk gruvindustri kan förändras till det bättre med hänsyn till konkurrentländernas prisutveckling och produktionskostnadernas utveckling. I den mineralpolitiska utredningen framhålls att EG:s framtida ökning av stålkonsumtionen kommer att vara tillräckligt stor för att Sverige med bevarade marknadsandelar skall kunna få avsättning för hela sin produktion. Leveranstrygghet och höjda fraktkostnader för översjöiska malmer talar till fördel för den svenska järnmalmsexporten. Möjligheterna för export av pellets och järnmalm är på längre sikt goda. De fackliga representanterna i delegationen för mellansvensk gruvindustri menar att en långsiktig bedömning, i stället för en konjunkturanpassad, måste göras när det gäller insatserna för såväl gruvsom stålindustrin. Dagens kalkyler för nya kulsinterverk, som utgår från dagens tillverkningskostnader och försäljningspriser, kan visa dålig lönsamhet. Vi menar, säger de fackliga reservanterna, att detta förhållande inte kommer att bestå. En kalkyl på litet längre sikt än dagens konjunkturläge ger ett annat resultat. Därför bör inte SSAB heller tillåtas att avveckla sin gruvverksamhet. SSAB måste vidta alla de åtgärder som grundlägger fortsatt drift i dess gruvor. Jag vill för min del helhjärtat instämma i dessa synpunkter. I den socialdemokratiska partimotionen 1980/81:1930 begärs också att regeringen redovisar resultatet och erfarenheterna av det hittillsvarande utredningsarbetet samt planerade åtgärder för att trygga sysselsättningen på bruksorterna. Den delen av motionen behandlades i går i riksdagen. Tyvärr avslogs den socialdemokratiska reservationen, som överensstämde med motionsyrkandet. Beträffande gruvorna begärs åtgärder för att de investeringar som behövs för granultillverkningen i Grängesberg igångsätts snarast. Detta förslag tillstyrker utskottsmajoriteten. Vidare vill vi enligt yrkande i denna motion ha en ökad vidareförädling av malmen från SSAB:s gruvor och en redovisning och utvärdering härav. I motionen föreslås också åtgärder som påverkar förutsättningarna för gruvdriften inom SSAB. Näringsutskottet anser att gruvdelegationens rapport utgör underlag för fortsatta bedömningar såväl inom regeringskansliet som inom berörda företag. De socialdemokratiska ledamöterna i utskottet litar inte så mycket på detta utan utvecklar mer konkreta förslag i reservation nr 7, som jag ber att få yrka bifall till. Som ett uttryck för den oro som vi som bor på gruvoch bruksorterna känner inför framtiden ordnade de socialdemokratiska partidistrikten och LO-distrikten i åtta olika län i Mellansverige den 4 mars demonstrationer för sysselsättningen i basnäringarna. Därvid krävdes krafttag för att rädda och utveckla våra basnäringar. Det fordras krafttag för att åter skapa framtidstro i industrin. Tyvärr inger den borgerliga majoritetsskrivningen i utskottsbetänkandet inte någon sådan trygghet. Socialdemokraterna och fackföreningsrörelsen har program för en sådan utveckling. Jag yrkar därför bifall till de socialdemokratiska reservationerna.

Herr talman! I detta krisens år 1981 förs en rätt allmän debatt ute i samhället om vilken väg som är den rätta för att säkra en framtida svensk industrination, som har förutsättningar att leva vidare. Man kan urskilja tre huvudlinjer i debatten — det kanske finns fler. Den första säger — något förenklat: Strunta i det gamla. De traditionella basindustrierna lönar sig inte. Det är för enkel produktion. Vi skall satsa på något nytt. Den andra linjen, den som regeringen och de s.k. nyliberalerna företräder, finns väl dokumenterad i propositioner och betänkanden. Den linjen kan sammanfattas med orden: Mer kapitalism. Lägg dig inte i vad som händer. Det sköter företagen själva. Regleringar är ett hinder. Den tredje linjen — den som jag och mitt parti ansluter oss till och för fram — säger att vi måste se industripolitiken ur ett vidare perspektiv. Basindustrierna, råvarutillgångarna och yrkeskunnandet behövs både nu och i framtiden. Rädda vad som räddas kan, så att vi kan gå vidare och utveckla verksamheterna för största möjliga samhälleliga nytta. — Denna senare linje innebär naturligtvis att man knaprar på kapitalets oinskränkta möjligheter att styra och ställa. Mot den här bakgrunden har vi slagits för Spännarhyttan, som i dag blåses ned. Vi har ansett att masugnen hade behövts för framtiden för att trygga råvaruförsörjningen till vår specialstålsindustri. Åtskilliga gånger har jag haft tillfälle att diskutera frågan med bl.a. industriministern, exempevis i mars förra året, då jag interpellerade i frågan. Då sade industriministern att Surahammars Bruks avnämare på tackjärnsoch råstålsområdet knappast hade något affärsmässigt intresse av att engagera sig i Surahammars AB — trots att det kunde antas att det skulle uppstå viss skrotbrist. Och det kanske var helt riktigt att det inte fanns något affärsmässigt intresse hos dem som redan var på väg att gå över till skrot. Däremot fanns det och finns fortfarande stora samhälleliga intressen av att masugnen kan drivas vidare med tanke på den framtida inriktningen av våra basindustrier. Åtminstone så länge att masugnen kan ersättas med ny malmbaserad teknik. Jag noterar att industriministern väsentligt har mjuknat när det gäller synen på skrotet. Jag hänvisar då till det tal som han höll i Borlänge i februari iår och som finns sammanfattat i betänkandet. Han nämner fyra åtgärder för att möta en växande skrotbrist och fortsätter sedan: ”Eftersom man även internationellt ökar användningen av skrot i stålindustrin kommer sannolikt prisnivån på importskrot att öka betydligt, oavsett vilka åtgärder vi vidtar i Sverige. Det är därför bättre att de svenska stålverken går in för att utnyttja den malm och det stål som står till förfogande inom landet och träffar avtal om råvaruförsörjningen som gagnar hela branschen. Därmed minskar faran för en växande skrotimport, som skulle medföra stora merkostnader och sämre konkurrenskraft för svensk stålindustri.” Det här är en reträtt, ett erkännande av att hela den problematik som vi har tagit upp var riktig. Mot den här bakgrunden hade det säkert varit möjligt att rädda Spännarhyttan, att sätta in Spännarhyttan i det här sammanhanget. Jag tror inte att Norbergsfolket kommer att tacka industriministern om fem år, som han sade till dem då han var där uppe och menade att nedläggningen var riktig. Jag kan bara hänvisa till vår motion, där vi skriver att man omedelbart — och det är i dag, eftersom man håller på att blåsa ned masugnen nu — skall vidta åtgärder för att hindra en nedläggning av Spännarhyttan och att en samhällsekonomiskt grundad plan för specialstålsindustrin skall tas fram med sikte på framtida verksamhet och på råvaruförsörjningen. Industriministern har under debatten här kritiserat socialdemokraterna för deras planförslag, och vi har också fått en släng av sleven. Han argumenterade mot mitt anförande innan jag hållit det. Det är möjligt att han visste vad jag skulle säga. Men han kan inte avfärda våra planer så enkelt, eftersom vi i vårt parti talar om på vilken grund planerna skall läggas. Vi ställer den planerade utvecklingen i relation till de samhälleliga behoven, den samhälleliga nyttan och ekonomin. Vi ställer den naturligtvis inte i relation till kapitalets önskningar — det är Nils Åslings uppgift att försvara dem. Jag har med mina 15 minuters talartid rätt ont om tid. Men i direkt anslutning till vad jag har sagt om Spännarhyttan, specialstålsindustrin och den tilltagande oredan inom hela stålbranschen vill jag gå över till de små handelsstålverken, som ligger mig varmt om hjärtat, eftersom Hallstahammars Bruks öde nu ser ut att vara beseglat. Också på detta område har vi krävt snabba åtgärder, och vi gör det fortfarande genom vår motion. Vi kräver en krisplan för de mindre handelsstålverken med målsättningen att rädda jobben och industrin på de berörda orterna. Det är synd att det skall gå så långt med eländet, men det verkar som om både stora delar av stålindustrin och den här regeringen måste falla innan det blir möjligt att ta några nya tag. Dit är det ett och ett halvt år. Det är en i detta sammanhang mycket lång tid — avvecklingen går oerhört snabbt. Vi kräver en krisplan. Och det är inte bara vi här som gör det. Jag kan försäkra industriministen — han lyssnar säkert någonstans i huset — och utskottsmajoriteten, som har företrädare här, att varenda människa som lever i skuggan av ett järnverk vill se någon form av plan för hur framtiden skall se ut. Jag får väl säga ”i skuggan av” i de tider som nu är. Man är rädd för kapitalets härjningar. Utskottet för sin del ansluter sig kort, cyniskt och i nyliberal anda till tesen att företagarna själva skall klara ut problemen. Vi vet hur det går. Vi såg hur det gick med Lesjöforsavtalet, som Hallstahammars Bruk försökte driva fram. Även om det också hade betytt stor arbetslöshet, så hade det inte inneburit en fullt så stor katastrof som nu, när hela den varma delen läggs ned. Men då blev det stopp för de lån som begärdes för att genomföra struktureringen. Så mycket betyder alltså regeringens allmänna tal om att företagen själva skall klara problemen — man kan strypa dem genom att inte bevilja lån i stället. Det allra värsta som står att läsa i betänkandet finns på s. 20, första stycket. Här gäller det specialstålsindustrin, men detta är en bärande tes för hela stålindustrin utanför SSAB: ”Ansvaret för strukturförändringarna”, som nu skall genomföras inom specialstålsindustrin, ”åvilar främst företagen och de anställda.” Jag tycker att Karl Björzén från utskottsmajoriteten skall svara på den fråga jag tänker ställa. Kapitalets företrädare här i riksdagen, bl.a. Karl Björzén, borde veta vilka lagar och maktförhållanden som råder ute i arbetslivet. Hur kan de i en skrivning i utskottsbetänkandet begära att de anställda, som måste slåss för sina jobb, sin bygd och sin framtid, som varje dag är beredda att ta ansvaret för sin framtid och sitt yrke, skall kunna vara med och ta ansvar, när strukturförändringarna genomförs på andras villkor, på kapitalets villkor? När hade de anställda någonting att säga till om i utvecklingen inom specialstålsindustrin eller i de små handelsstålverken? Det här är ett sätt att försöka dölja att man själv inte tar något ansvar. Vpk kräver att regeringen och riksdagen skall ta det ansvaret och inte hänvisa till de anställda eller till företagen. Det här är en alldeles för viktig sak för att skötas av privatkapitalet. Det går inte att krypa undan ansvaret med allmänna undanglidande formuleringar. Den svenska stålindustrins framtid har betydelse för hela vår industriella politik, för våra möjligheter att leva vidare som industrination med förädlingsindustri, export och allt vad det är ni vill vara rädda om. Därför måste det tas ett samhälleligt ansvar för detta. Det går inte att komma undan det faktum att det här är en politisk fråga. Den är politisk därför att avsaknaden av en framåtriktad målsättning och planering håller på att driva hela stålindustrin i fördärvet. Det fordras nu snabba politiska beslut, som Lars-Ove Hagberg och många andra sagt i debatten i dag, för att förhindra att anarki, oreda och kortsiktig profitjakt raserar stålindustrin för lång tid framöver. Varför måste allting drivas i botten innan man börjar se hur allvarligt läget är? Nils Åsling kritiserade tidigare i dag — jag hopppas att han kommer in i debatten senare — tendensen till samhällelig styrning med tanke på vad vi föreslår. Men det är ett samhälleligt intresse att det finns en svensk stålindustri på 1980 och 1990-talen. Därför måste en samhällelig styrning in. Den styrning som sker med utgångspunkt från profitbehovet har ingenting med våra och samhällets önskningar att göra. Det är ju en klar motsättning mellan å ena sidan våra krav på en bevarad och utvecklad industri, jobb på orterna och en levande Bergslag och å andra sidan kapitalets strategi och intressen. I vår motion har vi angivit inriktningen av den framtida stålindustrin. Motionen handlar om väldigt många saker, och jag skall inte läsa upp dem — ni kan själva gå till motionen — utan bara beröra dem kortfattat. Vi behandlar frågan om energin och kostnaderna för den — det har en koppling till avveckling av kärnkraften också för den delen. Förädlingsgraden måste ökas, och det måste ske en utveckling av produkter och processer. Vi diskuterar vilka möjligheter som finns att komma in på nya marknader. En inhemsk utveckling som alternativ till nedskärning och svångremspolitik skulle naturligtvis ha en väldig effekt för våra basnäringar. Inte minst viktigt är att öka andelen svenska insatsvaror i svenska produkter — jag återkommer till det sedan. Det finns alltså vägar ut ur krisen, men det går inte att göra som företagen i stor utsträckning gör i dag. När man kommer ut och talar med någon direktör är det som att höra Sven Jerring referera fotboll 1936: Japaner, japaner, japaner! Direktörerna nöjer sig med det. De tycker att de är utsatta för något slags orättfärdig konkurrens, att de deltar i en idrottstävling där de inte startar från samma linje som andra, för alla andra stålindustrier i världen har statsstöd och subventioner. Direktörerna hänger med huvudet och är allmänt sura över att inte få jobba på lika villkor. När vi då lägger fram förslag om att man inte helt skall underkasta sig den kapitalistiska utvecklingen utan också satsa på en inhemsk utveckling utifrån våra behov, både av det som stålindustrin kan producera och vårt behov av att ha en stålindustri, kallar man det för protektionism och isolationism — jaså, vi skall in i Östeuropa nu! Det är inte detta det handlar om. Det är inte samma sak att delta i internationell handel som att helt underkasta sig kapitalets önskningar. Det är två skilda saker, och det tycker jag att man skall hålla reda på. Jag nämnde svenska insatsvaror i svenska produkter. Det kan inte vara riktigt att en svensk exportprodukt, t.ex. en Volvo, innehåller mellan 60 och 70 Yo importerade delar. Jag inbillar mig, utan att på något sätt vara expert på bilfabrikation, att stora delar av innehållet i en Volvo skulle kunna göras inom vårt land. Det är väl ingen protektionism att inse detta och börja köpa av svenska underleverantörer som levererar likvärdiga varor. Samhällsekonomiskt är det ju alldeles riktigt. Den som är det minsta rädd om sitt jobb, sin industri och sin bygd begriper att det måste vara rätt väg i stället för att importera varor vi skall exportera. Från borgerligt håll pratas det oerhört mycket om exportökning. Vi skall exportera oss ur krisen, heter det. Men lika väl som man hittar nya kunder och nya marknader för exporten kunde man ju höja andelen inhemskt producerade varor i det man säljer. Det är också en exportökning, i pengar räknat, som ger jobb i vårt land. Det är lika mycket värt som en ny kund, om man kan leverera mera svenska varor i den grej man säljer. Det måste vara en framgångsväg för svensk industri. Åtstramningspolitiken förstör marknaden för våra basnäringar. Skall vi skära ner den offentliga sektorn, är det klart att behovet minskar av både stål och trä, för att göra den kopplingen till träindustrin. Utveckling av den offentliga sektorn innebär att man får viss marknad för våra basvaror. Bygger man hus, går det åt armeringsjärn och balk. Bygger man ut och förbättrar järnvägarna, behövs både räls och vagnmaterial. Rationaliserar man och gör bättre tankers som inte släpper ut olja, t.ex. genom att man förser dem med dubbla väggar, går det åt fartygsplåt. Det finns mängder av satsningar som är nyttiga och nödvändiga inom vårt land som i sig innebär att marknaden för basindustrierna ökar. Det är ett direkt alternativ till åtstramningspolitiken. I fråga om processteknikerna — jag skall strax sluta, så att anförandet inte drar så långt över den anmälda tiden — måste det tas rejäla tag. Det pratas i allmänna ordalag om att det vore bra om svensk stålindustri återigen kunde ta ledningen och inta en framträdande position när det gäller processteknik. Viär ju på väg dit. Det håller på att utvecklas nya, värdefulla processtekniker som — om man inte i dag lägger ner gruvorna — faktiskt skulle kunna användas på några platser i Bergslagen. De som sysslar med detta vet att det inte rör sig om den fantastiska storskalighet som annars kännetecknar en masugns iönsamhetsnivå, utan de nya teknikerna skulle kunna användas på vissa av bruksorterna. Men då får man inte röja undan basen för dem, dvs. malmen, för det här är ju malmteknologi. Man kan inte stå där med ett jättestort skrotlass och ha en malmprocess. Vi måste se till att vi slipper en liknande utveckling på det här området som det har varit på gruvområdet hittills. Där har svenskt kapital gått ut och investerat utomlands och därigenom slagits mot svensk export av malm. Så var det t.ex. när Gränges satsade av sina 900 miljoner som man fick för LKAB i Liberia och konkurrerade med LKAB. Vi måste se till, att de här teknikerna inte hamnar utomlands i utvecklingsprojekt, så att vi kanske får en sådan här stålprocess för första gången i USA eller Västtyskland, som sedan skall producera bättre och billigare och konkurrera ut ytterligare svensk stålindustri. Detta är ett nationellt intresse, och den sittande regeringen borde alltså ta tag i de här frågorna och försöka göra någonting åt saken. Jag kan inte göra annat än yrka bifall till vår motion 1933, som tar upp alla de här frågorna som pekar på vilken väg man faktiskt kan gå för att klara svensk stålindustri — i skarp kontrast mot den förda politiken.

Herr talman! Hans Petersson i Hallstahammar inledde sitt anförande med några allmänna synpunkter på industripolitiken. Det kunde ha varit en givande utgångspunkt för en diskussion, om han bara hade presenterat de olika alternativen på ett litet bättre sätt. Hans Petersson menade att det första alternativet betyder att basindustri erna inte längre är någonting att ha: de är olönsamma, de skall bort, vi skall bara satsa på nytt. Jag vet inte vilka anhängare till en sådan linje han har träffat; i varje fall finns det väl ingen som hyser en sådan uppfattning här i kammaren. Det andra alternativet skulle man känna igen i propositionen och betänkandet som här diskuteras. Men det sätt på vilket Hans Petersson redovisade det tycker jag var väldigt vilseledande. Vad är det som har hänt på det här området? Jo, den första borgerliga regeringen gick in i branschen därför att den befann sig i en svår kris. Man har satsat 5 miljarder inom handelsstålsindustrin och sedan ett par miljarder i specialstålsindustrin för att undvika att branschen skulle bli för svårt skadad av kristiden. Det har man gjort för att bevara en svensk stålindustri, och skälen till att man vill bevara den är många. Det är omtanke om människorna som arbetar där, det är omtanke om regionerna där företagen är verksamma och det är omtanke om vår betalningsbalans. Stålindustrin är ju fortfarande nettoexportör och tjänar alltså in mera pengar än man importerar för. Det tredje alternativet har Hans Petersson själv med hjälp av Lars-Ove Hagberg beskrivit under så lång tid här i dag att det inte finns någon anledning att kommentera det ytterligare. Sedan gled Hans Petersson över till Spännarhyttan och ville sätta in den frågan i det här sammanhanget, och det var ju ett litet plötsligt skutt. Jag vill ta fasta på att Yngve Nyquist tidigare i debatten nämnde att det måste vara väldigt ledsamt för mig att stå här i talarstolen i dag när Spännarhyttan läggs ner. För att bakgrunden till hans yttrande skall vara klar vill jag berätta att visst känns det olustigt och otrevligt. Har man arbetat på en arbetsplats i över 25 år, är det inte roligt att se den försvinna. Jag hör till dem som har blivit uppsagda och förlorat mitt jobb. Från i höst har jag alltså inte något arbete att komma tillbaka till när jag är ledig från riksdagen eller om jag blir utslagen i nästa val. Det är naturligtvis inte roligt, men man kan ju inte i arbetet som riksdagsman tänka på sina personliga förhållanden.
Herr talman! Min repliktid är ändå ute, så jag får väl återkomma. Men vad jag sade syftade även på Hans Peterssons resonemang om Spännarhyttan.
Herr talman! Karl Björzén sade att den första linjen inte var företrädd här i kammaren. Nej, det har jag inte hört att den skulle vara, och jag sade inte heller att den var det. Däremot har den omnämnts i olika debattinlägg på andra håll. Det finns de som hävdar att de gamla basindustrierna inte är någonting för oss att hålla på med, därför att tillverkningen sker mycket billigare i u-länderna. Vi skall alltså inte hålla på med stålindustri, säger man, utan vi skall ägna oss åt mer högteknologisk verksamhet. Den andra linjen däremot, den nyliberala, talar om så få inskränkningar som möjligt i kapitalismens sätt att fungera. Att företagen sköter dessa frågor själva får vi höra i varenda debatt. Inte ens Karl Björzén kan vara ovetande om att det förhåller sig så. Det är också lätt att hitta sådana uttalanden i propositioner och betänkanden. Men vi vet ju hur visan går. Den omsorg om folk, bygder och regioner samt stålindustri som Karl Björzén presenterar som en grund för detta tänkande motsägs ju av utvecklingen. Denna går i motsatt riktning. Människor på alla möjliga platser runt om i landet får slåss till sista droppen för att få behålla sina jobb, för sitt yrkeskunnande osv. Den utveckling som Karl Björzén är anhängare av raderar i snabb takt ut stålindustrin. Den kommer också att göra det om inte den tredje utvecklingsvägen, som jag är förespråkare för, får komma med i bilden. Det gäller att se till att vi har en stålindustri även på 1980-talet. Vi har ju lämnat stöd till SSAB, säger man. Javisst, men det har ni gjort för att rädda privatkapitalet och för att undvika en fullständig konkurs. Det har ni gjort efter det att kapitalisterna fått sköta det hela i närmare 100 år. Först när vi har kommit till den yttersta branten för svensk handelsstålsindustri och stålindustrin i övrigt, bekvämar sig regeringen att träda in. Man skulle naturligtvis ha nationaliserat dessa basnäringar för 20, 30, 40 eller 50 år sedan — jag vet inte när. Det hade varit det rätta. Samma sak kommer man att få säga om specialstålsindustrin och de mindre handelsstålverken, då man träder in på arenan någon gång år 1985, 1986 eller 1987, när allt är kaputt med stålindustrin. Men då är det för sent att göra något åt utvecklingen. Då har man utraderat så mycket yrkeskunnande och annat att man inte har några handlingsmöjligheter. Så är det med den politik som Karl Björzén företräder.
Herr talman! Hans Petersson i Hallstahammar ville ha en kommentar till uttalandet i betänkandet om att ansvaret för strukturförändringar främst åvilar företagen och de anställda. Jag vill påpeka att det finns en lagstiftning i detta land som styr både statens och de enskildas handlande. Även om man har en mycket omfattande, central statlig planering, så kan man därför inte hur som helst vidta åtgärder i överensstämmelse med centralt uppgjorda planer. Det går alltså inte att tvinga enskilda företag till samverkan som de själva inte är intresserade eller betjänta av. För att kunna genomföra planerna är det kanske bättre att man använder ”morötter”, dvs. bidrag i olika former. Ibland måste kanske de statliga åtgärderna vara så omfattande att staten kommer att styra hela branschen. Det torde emellertid inte vara obekant för kammarens ledamöter att vi har ett stort budgetunderskott, vilket gör att det kommer att bli ont om pengar för sådana ändamål. Den vägen är alltså f. n. oframkomlig. Därmed återstår bara att ta vara på det positiva i de insatser som företagen själva gör för att söka sig fram till vettiga samarbetsformer och ett gott totalresultat för branschen.
Herr talman! På tal om det ansträngda budgetläget vill jag säga att vi har krävt att stålindustrin skall överföras i samhällets ägo för en symbolisk summa. Jag kan tänka mig att betala en krona för stålindustrin som den ser ut i dag. Även om samhället beslutar sig, som Karl Björzén sade, för en viss utveckling, kanske den inte överensstämmer med företagens intressen. Då kan man inte heller styra företagen. Därför måste stålindustrin vara i samhällets ägo. Därmed kan man också kräva av de anställda att de skall medverka i strukturförändringar och liknande åtgärder. Men att under kapitalets makt kräva att de anställda skall medverka till att föra utvecklingenien viss riktning, samtidigt som de riskerar att bli friställda och arbetslösa, är horribelt. Sådant visar bara att Karl Björzéns ideologiska resonemang inte håller. Men om staten tar över stålindustrin för en krona, då kan vi råda bot på budgetunderskottet och klara planeringen för stålindustrin.

Herr talman! Det regeringsförslag som vi nu behandlar berör en industrigren som har haft och rimligen i framtiden borde ha stor betydelse för sysselsättningen och ekonomin i vårt land. Därför är det ytterligt beklagligt att propositionen innehåller så litet av framtidssatsning och förslag till åtvärder som skulle kunna stärka stålindustrins möjligheter till expansion och öka dess konkurrenskraft. För mig framstår propositionen som en 130 sidor lång beskrivning av problem med en fatalistisk inställning till hur problemen skall lösas. Industriministern använder formuleringar som att han är medveten om att läget förvärras, men att han dock inte är beredd att förorda någon förändring, eller formuleringar som att det nu ankommer på företagen att överväga vilka åtgärder som vidtas. Hemställan i propositionen utmynnar i förslag om rekonstruktioner och strukturförändringar som alla har det gemensamt, att de minskar sysselsättningen och skär bort verksamheter utan att något väsentligt nytt kommer i stället. I ett läge när vårt land lever på lån från utlandet borde ju regeringens förslag i industripolitiskt hänseende vara offensivt och framåtsyftande för att man den vägen skall kunna lösa en del av de ekonomiska problemen. Det är inte bara socialdemokraterna som nu riktar kritik mot regeringens passiva hållning i industripolitiken. Även företagsledarna har i många olika sammanhang gett uttryck för sitt missnöje med regeringen. T. o. m. i propositionen redovisas hur enskilda företag vänt sig till regeringen med vädjan om hjälp. Man kan heller inte utan vidare avfärda den förödande kritik som ligger i att 54 riksdagsledamöter från fyra politiska partier i olika motioner tagit upp frågan om skrotkrisen. Fyra moderater kritiserar industriministerns fromma förhoppningar om en förhandlingslösning i skrotfrågan genom att bl.a. skriva: ”Industriministerns optimism delas dock inte av specialstålsföretagen och de mindre handelsstålsföretagen, ej heller av övriga bedömare i de trakter där dessa företag bedriver sin verksamhet. Där föreligger stor oro för att förhandlingarna i skrotfrågan inte skall leda till ett godtagbart resultat Detta var vad fyra moderater skrivit i en motion. Två folkpartister kräver att riksdagen hos regeringen begär en fördelningsplan för skrot. I flera motioner har socialdemokrater från olika håll i landet ställ liknande krav och påpekat att regeringen inte får vara passiv i den här frågan. Mot den bakgrunden är det bra att näringsutskottet så klart markerar att regeringen bör ta det initiativ som behövs för att få till stånd en överenskommelse, om de nuvarande förhandlingarna inte leder till resultat. Det hade naturligtvis varit ännu bättre om utskottets uttalande följts upp med ett tillkännagivande. Men skrivningen kan ju rimligen inte misstolkas. Industriministern rekommenderas av ett enhälligt näringsutskott att se till att man får en rimlig och rättvis uppdelning av skrottillgångarna — och det är bra. Detta är min tolkning av skrivningen, men jag tyckte att industriministern i sitt inlägg i debatten gjorde en något svävande tolkning av utskottets betänkande. Jag kan för egen del inte tolka det på något annat sätt än att det är en klar rekommendation till industriministern att gå in och rätta till de problem som nu finns mellan de berörda parterna, om man inte kommer fram till en uppgörelse. Men frågan har egentligen en betydligt större räckvidd. Problemet gäller hela den svenska stålindustrins metallurgiutveckling. Om vi över huvud taget skall ha kvar någon svensk gruvoch stålindustri måste vi snarast bestämma oss för hur metallurgin skall utvecklas. I den frågan har tyvärr varken industriministern eller näringsutskottets borgerliga ledamöter velat ta ställning. Med hänvisning till att företagen själva får lösa de här problemen avvisas kallt socialdemokraternas förslag om en särskild kommission med uppgift att planera stålindustrins metallurgiutveckling. Ändå är det i den här frågan som möjligheterna för en svensk malmbaserad metallurgi ligger. Om vi snabbt fick fram förslag om hur vi skall få i gång järnsvampproduktionen och nya råjärnsprocesser, skulle vi säkert klara produktionen i de mellansvenska järnmalmsgruvorna liksom i stålverken. Vi vet att de svenska stålföretagen inte själva klarar den här omställningen till nya råjärnsprocesser. För det behövs en aktiv industripolitik där staten medverkar både i samordningsfrågor och med direkt stöd till utvecklingen. Gruvoch stålindustrin har stor betydelse för sysselsättningen och landets ekonomi. För verkstadsindustrin och vidareförädlingen över huvud taget är en inhemsk stålproduktion av stor betydelse. Därför är den här frågan minst lika viktig som det mer kortsiktiga problemet med skrotuppdelningen. Alla de 54 riksdagsledamöter som motionerat om statlig medverkan i förhandlingarna om skrotet borde ha samma intresse för metallurgins utveckling på längre sikt. Går vi inte in snabbt för att klara den här frågan, så löper vi risk att inom några få år ytterligare ett antal järnoch stålverk slås ut från marknaden. Bruksorterna dör — sysselsättningen försvinner. Däremot skulle aktiva insatser från samhällets sida för en rationell metallurgi kunna betyda ett nytt uppsving för gruvor, järnoch stålverk samt manufakturering och även i fortsättningen vara en trygg och säker bas för den svenska verkstadsindustrin. Ett av de viktigaste förslag som riksdagen rimligen har att ta ställning till är den socialdemokratiska reservationen om metallurgiutvecklingen. Till viss del uppfylls de krav som ställs i motionen från Örebro av de socialdemokratiska reservationerna. Det hade varit önskvärt med en bättre markering för verksamheterna vid Håkansboda och Mineralprocesslaboratoriet. Men eftersom det fortfarande finns förhoppning om att projekteringen i Håkansboda skall få fullföljas och att Mineralprocesslaboratoriet t. v. fortsätter sin verksamhet, får vi följa utvecklingen och eventuellt återkomma i annat sammanhang. Herr talman! Jag vill yrka bifall till de socialdemokratiska reservationer som fogats till betänkandet.

Herr talman! Av näringsutskottets betänkande nr 44 får vi återigen bekräftat hur regeringen och den borgerliga utskottsmajoriteten framhärdar i sin tro på att den svenska stålindustrins framtid bäst klaras om företagen själva och utan inblandning från staten får fatta besluten när det gäller vår stålindustris framtid och utveckling. Utvecklingen har klart visat att den filosofin inte håller. Nej, önskar vi en fortsatt utveckling av svensk stålindustri så krävs det, som vi socialdemokrater så ofta har framhållit, att regeringen går in och tar ett kraftfullt initiativ för att få till stånd en helhetslösning av hela stålindustribranschens problem. Att årets riksdagsdebatt om den svenska stålindustrins framtid kom att infalla just i dag är naturligtvis en tillfällighet, men mot bakgrund av vad som i dag sker uppe i Spännarhyttan, så ter detta sig som en verklig utmaning för oss bergslagsbor. Det är en mörk dag för Norbergs befolkning i dag, och tusentals engagerade människor runt om i Bergslagen upplever ett smärtsamt nederlag. Sista skiftet vid den ASEA-ägda masugnen i Spännarhyttan är avslutat om bara några timmar. Omkring 275 anställda vid den enda kvarvarande masugnen får lämna sina jobb. En månghundraårig tradition, som utgjort basen för näringslivet i Bergslagen, är till ända. Vad som nu sker innebär inte bara att hundratals anställda med familjer i Spännarhyttan, Surahammar och berörda gruvorter ställs inför svåra problem och att de berörda kommunerna, som Thure Jadestig i gårdagens regionalpolitiska debatt redogjorde för, hamnar i mycket besvärande situationer. Nej, det är framför allt också ett problem som hela den mellansvenska specialstålsindustrin drabbas av. Efter Spännarhyttans nedläggning kommer de svenska specialstålverken helt att hänvisas till skrotet som råmaterial. Även om skrotsituationen just nu i en lågkonjunktur inte betraktas som direkt akut, så har oron för den framtida skrotsituationen allvarligt förts fram vid ett flertal tillfällen av företrädare för branschen. I dagens debatt har problematiken i fråga om skrotsituationen behandlats mycket ingående av flera talare. Ovissheten om hur den framtida skrotsituationen kommer att gestalta sig utgör alltså fortfarande ett starkt skäl till att masugnen i Spännarhyttan inte skall läggas ned. Nedläggningen av masugnen i Spännarhyttan har inte skett utan kraftiga protester från såväl de anställda som deras fackliga organisationer. I kampen för att bevara Spännarhyttan har tusentals människor tillsammans med berörda kommuner och länsmyndigheter varit engagerade. Flera uppvaktningar inför industriministern och interpellationsdebatter i riksdagen har genomförts. Det främsta krav som i dessa sammanhang framställts har varit en begäran om tillsättandet av en allsidig utredning som utvisar det framtida behovet av tackjärn och förutsättningarna för en samlad lösning kring Spännarhyttan. Det har nu visat sig att alla dessa ansträngningar har varit förgäves. Det är bl.a. mot denna bakgrund, herr talman, som jag anser att den borgerliga utskottsmajoritetens skrivning i näringsutskottets betänkande är väl cynisk. Där faller man helt in i vad industriministern säger i propositionen och anser att ansvaret för strukturförändringar åvilar främst företagen och de anställda och att man mot denna bakgrund inte finner det motiverat att statsmakterna medverkar till en strukturplan för specialstålsindustrin i enlighet med vad vi socialdemokrater kräver. Vi vet att det här resonemanget inte håller. Det håller inte heller efter det att Karl Björzén försökt motivera skrivningen. Hade de anställdas synpunkter i exempelvis Spännarhyttefallet tillmätts någon som helst betydelse, ja, då skulle driften ha fortsatt i såväl Spännarhyttans masugn som stålverket i Surahammar, och Bondgruvan i Norberg skulle inte heller ha behövat läggas ner. Nej, så länge vi har kvar en borgerlig regering i detta land kommer de anställdas möjligheter att påverka industripolitiken och strukturutvecklingen att vara en chimär. Herr talman! Genom regeringens passiva hållning och ointresse för kravet på en samordnad strukturplan för specialstålsindustrin är risken uppenbar att branschens utveckling även fortsättningsvis helt kommer att styras av företagens egna vinstintressen. Konsekvensen av det kan endast bli en, nämligen en fortsatt utslagning av svensk stålindustri som medför att ytterligare stålorter kommer i farozonen. Ett färskt exempel på avsaknaden av en samordning inom branschen är SKF:s beslut om att söka sig in på nya tillverkningsenheter inom snabbstålsområdet, som innebär ett försämrat marknadsläge för de två svenska företag som redan nu är etablerade inom denna tillverkning. Herr talman! De till betänkandet fogade socialdemokratiska reservationerna sammanfaller helt med den uppfattning jag har i dessa frågor, varför jag yrkar bifall till samtliga socialdemokratiska reservationer.

Herr talman! Regeringens industripolitiska handlande har präglats av två grundläggande svagheter. En har varit oförmågan att ta positiva grepp och stödja framåtsyftande investeringar. En annan har varit en naiv övertro på marknadens förmåga att lösa alla problem. Båda dessa svagheter illustreras väl av två olika punkter i dagens proposition om stålfrågor. Den första utgör oviljan att satsa på en vidareförädling av malmen i Grängesberg till granuler eller minipellets. Den andra visas av oförmågan att inse att problemen runt skrottillförseln är ett exempel på ett marknadsmisslyckande som staten måste rätta till för att vår marknadsekonomi skall fungera. Gruvorna i Grängesberg har under senare år haft avsättningssvårigheter. Dessa sammanhänger bl.a. med att leveranserna av slig till Oxelösund och Domnarvet minskat eller upphört och med att efterfrågan på styckemalm från vissa belgiska förbrukare minskat. Det har därför varit nödvändigt att söka utveckla en mer marknadsanpassad produkt som lättare kan finna avnämare. Så har nu skett genom att man tagit upp tillverkning av s.k. granuler eller minipellets av höganrikad slig. Metoden testades under fjolåret i full skala och visade sig hålla måttet. Man hade då en produktionsvolym på 60 000 ton. Produkten var av god kvalitet, även om produktionsmetoderna av naturliga skäl var relativt primitiva. Det har tidigare i dag talats om att det skulle finnas vissa tveksamheter beträffande produktionen av granuler. Så är inte fallet. Det står helt klart att produktiviteten på sinterbandet höjs kraftigt, med åtminstone 35 26, genom den nya processen. Att man nu vill göra ytterligare ett fullskaleförsök i juni månad i år i Oxelösund beror inte på att man har några misstankar om att granuler inte skulle fungera lika väl som traditionell slig. Å andra sidan är det naturligt att man vill skaffa sig full säkerhet om en ny metod. Det nya provet skall inte jämföras med någon utvärdering i egentlig mening. En sådan är redan gjord. Vad det rör sig om är en helt rutinmässig prövning för att än en gång bestyrka att metoden håller. Vad som nu behövs är att SSAB skyndsamt kan uppföra en lagerlokal till en kostnad av 30 milj.kr. för den nödvändiga härdningen av granulerna. Nu kan man enbart producera dem under en mycket kort tid på sommaren. Med hänsyn till att alla förutsättningar för en förbättrad lönsamhet i gruvdriften bör tas till vara och med tanke på att det brådskar, då det ändock kommer att ta ett och ett halv till två år för att fullborda investeringen, är det viktigt att anslaget ges nu, så att arbetena snabbt kommer i gång. Regeringen har naturligtvis ingen känsla av att det brådskar. Likt Fabius Cunctator, Fabius Dröjaren, lägger Nils Åsling pannan i djupa veck och vill att frågan ytterligare skall prövas och utredas. I dagens läge har vi emellertid inget utrymme för industripolitiskt navelskådande, i varje fall inte i denna fråga. Produktionen av granuler har redan visat att den tekniskt håller måttet. Den är en nödvändig vidareutveckling som behövs för att Grängesgruvan skall kunna fortleva. Det finns ett stort intresse för den nya produkten hos avnämarna nere på kontinenten. Allt som behövs är att man i dag får det klartecken som riksdagen kan ge genom att bevilja ett rekonstruktionslån om 30 milj.kr. Fru Hambraeus hade fullständigt rätt, när hon tidigare påpekade att det brådskar. De borgerliga försöken till förhalning och uppskov är sakligt helt omotiverade. De visar bara att regeringen nu inte har någon som helst handlingskraft. Den kostnad det rör sig om, 30 milj.kr., är mycket liten. Det gäller speciellt om vi betänker alternativet: kostnaden för att lägga ned en gruva med i varje fall 700 anställda — i dag är det närmare 900 anställda. Denna kostnad blir naturligtvis oerhört mycket större. Om vi gör den här investeringen är framtiden för Grängesgruvan ingalunda så mörk som många vill utmåla den. Man har både från den lokala företagsledningen och från facket visat stora prov på realism och vilja till utveckling. Det har bl.a. tagit sig uttryck i att man utarbetat en plan för en avveckling av 140 arbetstillfällen under två år för att trimma organisationen och göra den mer effektiv. Därefter återstår ungefär 700 anställda. Med en årsproduktion om 2 miljoner ton, där 50 20 eller mer består av de nya granulerna, bör man få en rimlig lönsamhet och få ett kassaflöde som dels täcker de rörliga kostnaderna, dels möjliggör de ersättningsinvesteringar som är nödvändiga. Lyckas man med detta, vilket det finns alla förutsättningar för, kommer också gruvan att fortleva. Framtiden för gruvan kan därför bedömas som ganska gynnsam. Men det är helt nödvändigt att den nya investeringen för produktion av granuler kommer till stånd. Dess bättre har vi ju i utskottet fått majoritet för den socialdemokratiska linjen. Låt oss hoppas att den eller de borgerliga ledamöter som påstått sig se ljuset har kuraget kvar till den stund då tryckningen kommer. För en gångs skull kanske förnuftet segrar. En annan principiellt intressant och viktig punkt som vi i dag behandlar rör frågan om skrottillgången för stålindustrin. Denna fråga har kommit i ett drastiskt nytt läge i och med att metallurgin i Domnarvet läggs ned och SSAB vill gå över till ökade insatser av skrot för sin stålframställning. Såvitt jag begriper råder det föga tvivel om att detta är en berättigad åtgärd, om man ser det rent företagsekonomiskt — sannolikt rör det sig för SSAB:s del om möjligheter till årliga besparingar i storleksordningen 20-30 milj.kr. Samtidigt är det mycket tveksamt om det går att fördubbla den svenska skrotimporten upp till kanske 700 000 ton. Att en sådan ökning skulle ge upphov till negativa priseffekter står tämligen klart. Ett antal privatägda stålverk har därför blivit mycket oroade över SSAB:s planer. Industriministern tycks däremot föga oroad. Han intar en attityd av obekymrad, sangvinisk låt-gå-mentalitet. Han tycks som sagt tro att marknaden löser problemet. Men det är precis vad vi inte kan vänta oss i detta fall. Det här är ett skolboksexempel på vad ekonomer brukar kalla marknadsmisslyckande. Ur ett isolerat företagsekonomiskt perspektiv handlar SSAB korrekt. De andra stålverken har naturligtvis inte heller något skäl att göra annat än att optimera var för sig i dagens läge. Men tillsammans leder deras uppträdande till osäkerhet och sannolikt betydande förluster i den internationella bytesrelationen för Sverige genom att importökningen pressar upp priserna. Vad som kortsiktigt ter sig förnuftigt för varje enskilt företag kan därför samhällsekonomiskt bli mycket tvivelaktigt. Detta problem — och det är själva poängen — kan inte marknaden lösa av sig själv. Därför måste en samlad aktion, ledd av staten, komma till stånd. Men regeringen dröjer. Herr Åsling tvekar. Han vill ingenting göra. Han har bränt fingrarna så många gånger tidigare att han blivit ängslig och defaitistisk. Inte ens i de mest uppenbara fall vågar regeringen längre handla. Att sätta till en kommission för att ta itu med frågan är i dag en nödvändighet. Den som verkligen begriper hur marknadsekonomin fungerar bör därför stödja den socialdemokratiska reservationen. Med dessa ord, fru talman, ber jag att få yrka bifall till utskottsmajoritetens hemställan i punkt 12, som rör investeringen i granultillverkning i Grängesberg, och i övrigt bifall till de socialdemokratiska reservationerna.

Fru talman! Det ärende vi nu behandlar gäller i sin värmländska avgränsning jobben i Storfors, Munkfors och Hagfors. Det gäller framtiden för nästan alla industriarbetande människor i de här tre orterna. Det är människor som numera har vant sig vid att leva i den största ovisshet. Allt medan finansjättarna i Stockholm stuvar om i bolagskonstruktionerna och ger de gamla bruken nya amerikanska namn, kommer de kalla beskeden stötvis. En amerikansk konsultfirma har utrett och funnit att 450 arbetare i Storfors inte längre behövs. Direktörerna i Nyby-Uddeholm är nöjda. Det här skall ge besparingar åt ägarna och bättre lönsamhet. Hur det går med Storfors brukssamhälle, med dess skola och annan samhällelig service, hur det blir för de anställda och deras familjer behöver de höga och välbeställda inte bekymra sig om. Det finns inga lagar i detta land som tvingar dem till det. Del lever inte i ett samhälle som ställer krav på god hushållning med sina egna tillgångar. För att kunna förstå detta måste man sätta in den värmländska stålindustrin och hela den svenska stålindustrin i ett internationellt ekonomiskt sammanhang. De svenska gruvbolagen och den svenska gruvmaterielindustrin med de dominerande storfinansintressena i ryggen satsar på att sälja teknologi och avveckla den för dem olönsamma gruvdriften i Sverige. Kapitalet har skickligt anpassat sig till att de malmer som finns i Sverige blir allt mindre värda i det imperialistiska ekonomiska systemet. Följderna av denna kapitalets nya strategi är bl.a. den nedläggningsvåg som nu spolar bort hela samhällen i Bergslagen. Genom att exportera teknologi har gruvbolagen bidragit till att de svenska malmernas vikande konkurrenskraft ytterligare har försämrats i och med att nya gruvor har öppnats i bl.a. Australien och Brasilien med hjälp av det svenska kunnandet. I dag spelar därför det svenska kapitalet en viktig roll på den internationella råvaruscenen mera som tillverkare av gruvmateriel och som ägare av företag med kunniga och erfarna tekniker än som råvaruleverantör. Den svenska stålindustrin och då framför allt specialstålsindustrin är utsatt för ett stort importberoende när det gäller en rad viktiga legeringsmetaller. Detta beroende har gjort den svenska stålindustrin till ett bihang till de stora gruvbolagen i USA, England och Sydafrika. Den svenska industrin har hamnat i bakvagnen i den stora imperialistiska utplundringen av mineraltillgångarna i den s.k. tredje världen — i Afrika, i Latinamerika. Den svenska storfinansen har tjänstvilligt följt med och inordnat sig — med hjälp av svenska staten, med hjälp av de ledande politikerna. Eftersom de styrande svenska politikerna har väljare även i Bergslagen och Norrbotten, i de många bruksorterna, så tvingas de nu resa ut och lugna opinionen. ”Om ni nu bara låter oss i lugn och ro genomföra även den här omstruktureringen, så kommer företagen att åter resa sig i en förnyad lönsamhet och blomstra igen.” Så låter budskapet från kanslihuset och dess närstående borgerliga politiker. I går diskuterade vi regionalpolitiken. Arbetsmarknadsutskottet konstaterade i det betänkandet med någon sorts tillfredsställelse att flyttningarna från krislänen nu inte längre är så omfattande som de var på 1960-talet. Nej, det är ju så att det inte längre finns några regioner att flytta till för de arbetslösa. Och de lugnande orden om säkert väntade bättre tider har arbetare och tjänstemän vid bruken hört förr. Det är inget försvar för låt-gå-politiken att den t.o.m. har omöjliggjort en upprepning av den gamla flyttlasspolitiken. Värmlänningarna är luttrade. De har i generationer ställt upp för Uddeholms bästa ända sedan den tid när bolagets representanter åkte runt i bygderna och lurade till sig billig skog av de värmländska småbönderna. Den inrutade underdåniga bruksandan med mössan i handen för bruksdisponenten levde länge. Den lär också ha formulerats av den förre socialdemokratiske ledaren Tage Erlander, som menade att värmlänningarna hade anledning att vara tacksamma över att ha ett sådant bolag som Uddeholm. I dag är det inte mycket kvar av Uddeholm. Precis som den svenska gruvoch stålindustrin i förhållande till det internationella storkapitalet håller Uddeholm sedan slutet av 1970-talet på att inordna sig under den svenska storfinansens övergripande strategi för bevarade profiter. Bruksdisponenterna har övergett de gamla herrgårdarna, och de nya herrarna sitter i Skandinaviska Enskilda Bankens och Handelsbankens styrelserum i Stockholm. Det som striden i dag skulle gälla är valet mellan fortsatt svensk industriell förnyelse å den ena sidan och fortsatt underordnande under främmande intressen å den andra sidan. I det första fallet skulle det krävas fortsatt gruvdrift i Sverige, fortsatt och ökad prospektering, allt med sikte på en god inhemsk hushållning med de svenska malmerna, fortsatt svensk metallurgi och ståltillverkning och på denna bas en framsynt utbyggnad av svensk verkstadsindustri, lokaliserad till de gamla bruksorterna i Norrland och Bergslagen, alltså även till Värmland. Den vägen är den som skulle gagna svensk samhällsekonomi och landets löntagare och folkflertal. Medvetandet om detta växer, och det växer starkast där krisen märks mest. Det är därför vi borde ge det nyväckta intresset för fackliga motutredningar en rejäl chans. I Norberg utvecklades en bred sådan aktivitet, när det blev bekant att bolaget skulle lägga ned masugnen i Spännarhyttan. I Storfors, Munkfors och Hagfors skulle liknande mobiliseringar kunna tillföra den svenska industrins framtid många nya tillskott. Det är ju ur de arbetandes direkta erfarenheter som vi skulle kunna finna de detaljerade riktlinjerna för en industriell förnyelse på de här orterna. Vi skall ju komma ihåg att på t.ex. de här tre värmländska industriorterna svarar den dominerande stålindustrin för mellan 97 och 98 96 av all industrisysselsättning. Det rör sig om ungefär 3 000 arbeten. Skall vi få fram vettiga ersättningsjobb och en samhällsekonomiskt genomtänkt omstrukturering, ja, då skulle vi satsa på att de många och erfarna får chansen att tänka, innan de förlorar jobben. Det är därför som vi från vpk har ställt kraven att regeringen skall ingripa redan nu och stoppa inskränkningarna och sedan allvarligt pröva vad de anställda genom sina fackliga organisationer kan få fram genom egna utredningar. Det är nedslående att intresset för dessa krav är ganska obefintligt även hos socialdemokraterna i utskottet. Fru talman! Jag yrkar bifall till motionerna 847 om specialstålsindustrin och 1022 om Storfors bruk.

Fru talman! I propositionen som behandlar frågor angående stålindustrin finns beskrivningar av hur man från regeringens sida har behandlat dessa frågor sedan 1976. Det finns också en text om varje kommun och om vad som hänt på resp. ort sedan nämnda år. Jag känner inte igen beskrivningen av utvecklingen. Den är på en del punkter helt felaktig. Specialstålsdelegationens verksamhet beskrivs också i denna proposition. Delegationen har varit med och finansierat två fusioner: bildandet av Nyby Uddeholm AB för tillverkning av rostfritt stål och bildandet av Strip Steel AB i Munkfors för tillverkning av smala band. Nyby Uddeholm AB har bara en del av den svenska rostfritillverkningen. Detta företag brottas i dag med svåra problem med på flera orter stora sysselsättningsminskningar som följd. En större samordning i statlig regi har efterlysts från vårt håll. Det som håller på att hända med Nyby Uddeholm AB kan tjäna som exempel på vad som sker när privatföretagen skall klara struktureringen på egen hand. Jag skulle gärna stå här och säga att stålbolagen kan klara sysselsättningen på de orter där de är verksamma, exempelvis i Storfors. Men tyvärr, verkligheten är en annan. Man klarar inte sysselsättningen. Jag hoppas att regeringen inser detta och att den också är beredd att ställa upp med hjälp till de utsatta orterna, så att ersättningssysselsättning kan ordnas. Ett sätt är också att riksdagen röstar på de socialdemokratiska reservationerna. Beträffande bildandet av Strip Steel AB i Munkfors — som staten var med och finansierade med 50 milj.kr., trots våra efter utredningen från fackligt håll framförda reservationer — vill jag helt kort förklara våra reservationer. Det som hände var att man flyttade drygt 100 arbetstillfällen från Hagfors till annan ort med bättre arbetsmarknad. Man tog samtidigt bort en alltför stor del av beläggningen i anläggningarna, vilket fick till följd att andra produkter som tillverkas blir dyrare. Detta kan leda till att företaget snart upptäcker att det är för dyrt att över huvud taget driva ståltillverkning på orten. Det ur kvalitetssynpunkt bästa bandverket i Sverige lades också ner i samband med denna affär. Staten finansierade en förändring som var felaktig —i varje fall ur regionalpolitisk synpunkt. Kvalitetsaspekterna får framtiden utvisa. Beskrivningen av vad som hänt i kommunerna sedan 1976 är i många fall felaktig. Jag skall nämna tre exempel från tabellerna på s. 117 och 121. Man skriver att ingen sysselsättningsminskning har skett i Munkfors. Verkligheten är den, att arbetsstyrkan har minskat med ca 10 96, över 100 personer — och det betyder mycket för hela industrisysselsättningen i Munkfors. I Hagfors har det skett en minskning med 10 personer sedan 1976, enligt beskrivningen. Verkligheten är tyvärr att mellan 250 och 300 arbetstillfällen försvunnit i stålindustrin i denna kommun. I Söderfors, i Tierps kommun i Norduppland, anges minskningen sedan 1976 till enbart 40 arbetstillfällen; den är fyra gånger så stor. Detta är mycket stora förändringar på dessa orter. Jag har ej kollat upp flera siffror men misstänker att det kan vara fel på andra ställen också. Jag har inget yrkande men förutsätter att man kollar upp siffrorna och iusterar dessa stora felaktigheter — och andra som förekommer. Ett betänkande kan ej tillåtas vara behäftat med denna typ av felaktigheter. Det minsta vi kan begära är att man i varje fall redovisar siffrorna och inte förskönar bilden. Enligt beskrivningen har inget speciellt hänt i exempelvis Hagfors och Munkfors sedan 1976. Verkligheten är den, att enbart under 1980 minskade befolkningen i dessa två kommuner med 1,5 96.

Fru talman! Det har nu gått några år sedan Svenskt Stål AB bildades. Sammanslagningen av de tre järnverken i Luleå, Oxelösund och Borlänge skulle ge den svenska handelsstålsindustrin slagkraft och styrka, och förväntningarna på det nya stålföretaget var stora. Dess värre har många av de satsningar som utlovades uteblivit. Flera strukturplaner har presenterats. Den första strukturplanen kom den 30 maj 1978, därefter kom Perspektivplan 1980, och nu senast den 3 mars i år en ny strukturplan. Trots alla dessa perspektivoch strukturplaner kan konstateras att den svenska handelsstålsindustrin håller på att tappa stinget och får allt svårare att bita ifrån sig. Importen har under de senaste åren ökat på ett oroande sätt, och viktig produktionsutrustning i vår stålindustri håller på att köras ner. Resultatet på sikt kan bara bli att stålimporten ökar ännu mer och att det blir allt svårare att klara sysselsättningen i de berörda stålorterna. Självfallet måste inte utvecklingen accelerera i den här riktningen, eftersom vi i vårt land har goda förutsättningar för att åter bygga upp en konkurrenskraftig och effektiv stålindustri. Vi har grundförutsättningar i form av stora järnmalmstillgångar och kunnig arbetskraft. Men det krävs att regering och riksdag lyssnar på de fackliga organisationerna och formar en offensiv stålpolitik samt investerar i tillräcklig omfattning för att klara det svenska stålets framtid. Det räcker inte med bara fromma förhoppningar och vackra uttalanden från den här talarstolen om att vi skall klara branschens utveckling. För det fortsatta strukturarbetet inom SSAB är det viktigt att tidigare uppsatta strukturplaner fullföljs. I det avseendet bär den borgerliga regeringen och riksdagsmajoriteten ett stort ansvar när det gäller att uppfylla vad som utlovas. Framför allt gäller det löften till de anställda i den landsdel som har det utan jämförelse svåraste arbetsmarknadsläget i landet, alltså Norrbotten, eller med andra ord löftet om att förlägga ett metallurgiskt centrum till Luleå. Till strukturförändringar hör självfallet att äldre anläggningar läggs ned lika väl som att nyinvesteringar görs för att effektivisera produktionsapparaten. I Luleå har SSAB:s produktionsanläggningar anpassats till upprättade planeri de delar som förutsätter nedläggning och överföring av utrustning till de andra stålorterna. Det gäller t.ex. nedläggningen av sinterverket, nedläggningen av den skrotbaserade metallurgin, nedläggningen av gjuteriet, bandverket, armeringsstålstillverkningen, götgjutningen och götverket. Därutöver har nu en av masugnarna ”lagts i malpåse”. Totalt har detta resulterat i att närmare tusentalet arbetstillfällen försvunnit från orten. Listan över de negativa effekterna kan göras mycket längre, men jag skall avstå från att göra det här i dag. Den produktion som enligt planerna skulle överföras till Luleå har i de flesta fall inte kommit till stånd. Mot den bakgrunden är det inte att undra över att företagets anställda känner oro för järnverkets utveckling och framtid. Läget är nu mycket allvarligt. Det finns inte längre utrymme för löst tal om solidaritet med Norrbotten; nu behövs det beslut om bl.a. investeringar vid järnverket i Luleå. Vid gårdagens arbetsmarknadspolitiska debatt gavs många vackra löften om stöd till utsatta regioner i vårt land. Det räcker om bara några av de borgerliga ledamöter som deltog i den debatten ställer upp på de uttalanden som de då gjorde för att dagens beslut i stålfrågorna skall kunna åstadkomma en kursändring för stålpolitiken som kan garantera vidareförädling vid järnverket i Norrbotten. I den socialdemokratiska reservationen nr 8 tas frågan om rälstillverkningen upp. Enligt tidigare beslut skulle denna tillverkning flyttas till Luleå, men så har inte skett. Det är därför viktigt att vi får till stånd ett uttalande från riksdagen i enlighet med vad som anförs i s-reservationen 8. Självfallet bör vi även i framtiden tillverka järnvägsräls i vårt land, bl.a. av beredskapsskäl. I reservationen nr 9 tas en annan viktig fråga upp. Den gäller upprustningen av finvalsverket i Luleå. Finvalsverket i Luleå startades 1953. Valsverksutrustningen är tungarbetad och nu delvis mycket hårt nedsliten. Verket passerar gränsen för sin tekniska livslängd under åren 1983-1984. Reinvesteringarna har under de senaste tio åren legat på en mycket låg nivå. Det är därför nödvändigt med en genomgripande upprustning och ombyggnad av finvalsverket, och det är viktigt att ett sådant beslut kommer utan onödigt dröjsmål, eftersom det tar ca tre år att genomföra en sådan upprustning. Om den investeringen inte kommer till stånd, kommer finvalsverket att slås ut inom loppet av några år. I så fall kommer det att få allvarliga konsekvenser också för divisionens grovverk; så allvarliga att hela divisionens framtid kan komma att äventyras. Investeringarna i finvalsverket ger också välkommen sysselsättning för svenska utrustningstillverkare på området. Det gäller bl.a. tillverkare av adjustageutrustning och valsverksutrustning. Preliminära beräkningar visar att nästan hela utrustningen — med ett litet frågetecken för en ugn — kan inhandlas av svenska tillverkare, exempelvis av Morgårdshammar, Norbergs Mek. Verkstad och Mohög AB eller kombinationer av dessa tre företag. Vidare kan man använda sig av utrustning från SKF, men också mindre lokala verkstadsföretag både i Bergslagen och i Norrbotten kan komma i fråga och därigenom ges möjlighet att skapa arbetstillfällen. Det handlar därför inte bara om att värna sysselsättningen i vårt mest krisdrabbade län utan också om välbehövliga arbetstillfällen även i andra delar av landet. Situationen på arbetsmarknaden i Norrbotten är katastrofal. Detta framhålls i olika sammanhang, inte minst i denna kammare. I försök att dämpa arbetslösheten har det bl.a. beslutats om s.k. Norrbottenspaket av beredskapsmedel. Naturligtvis är det bra med tillfälliga arbetstillfällen, och det är bra med investeringar i vägarbeten, offentliga lokaler och andra aktiviter från AMS sida. Men det är minst lika viktigt att man gör satsningar i basindustrierna för att på så sätt kunna förädla länets råvaror, bl.a. malmen och stålet. De satsningar som finns redovisade i de socialdemokratiska reservationérna 8 och 9 är offensiva satsningar som ger länets stålindustri en ordentlig chans att leva vidare med vidareförädling. Avslutningsvis, fru talman: Under de senaste månaderna har massmedia ägnat det ökade s.k. politikerföraktet rätt stort utrymme. Man har t.o.m. ägnat TV-program åt detta fenomen, som man kallar det. En enkel förklaring till det ökade misstroendet mot politiker tror jag är att det helt enkelt beror på skillnaden mellan politiska löften och verkliga beslut. Jag vill därför uppmana kammarens borgerliga ledamöter: Låt inte alla storslagna löften om vidareförädling och satsningar på Norrbotten förbli enbart löften, utan förankring i verkligheten! Ställ upp på de socialdemokratiska reservationerna 8 och 9 och ge Norrbottens stålhantering en verklig chans att överleva!

Fru talman! I det betänkande som nu behandlas och som här har redogjorts för tidigare vill jag uppehålla mig vid den del som handlar om granultillverkningen vid Grängesbergsgruvan. Jag har vid muntlig redogörelse för betänkandet uppfattat att här skulle vara skillnader mellan förslagen från utskottsmajoriteten och den borgerliga reservationen, vilket föranlett mig att uttala stöd för utskottsmajoritetens förslag. När jag nu fått tillgång till betänkandet kan jag inte finna att här föreligger några skillnader i sak. Jag citerar här de olika förslagen: ”Utskottet vill tillägga att det givetvis utgår från att regeringen ställer medlen till SSAB:s förfogande endast under förutsättning att de nyss nämnda försöken leder till ett positivt resultat.” Detta enligt utskottsmajoriteten. Reservanterna säger: ”Utskottet förutsätter att SSAB, om försöken visar sig framgångsrika, snarast möjligt efter genomförd utvärdering tar ställning till frågan om projektets'igenomförande och finansieringen av eventuellt erforderliga investeringar.” Enligt min mening ger båda dessa förslag Grängesbergs gruvor samma möjlighet till överlevnad, vilket för mig är det absolut viktigaste. Med ledning av industriministerns uttalande här i dag kan jag konstatera att mitt ställningstagande är riktigt. Jag vill med detta yrka bifall till reservationerna 6 och 10.

Fru talman! Det som är avgörande när det gäller ärendet om granulerna är tidpunkten. Det är inte fråga om att några nya utvärderingar egentligen behövs — utvärderingarna är redan gjorda. Vad det är fråga om är en helt rutinmässig prövning. Det finns ingen, vare sig i Oxelösund eller Grängesberg, som har någon annan uppfattning. Då gäller det: Skall vi ställa medlen till förfogande, så att vi snabbt kan komma ii gång med det hela, eller inte? Vi skall komma ihåg att vi trots allt har SSAB:s centrala ledning som en ordentlig bromskloss. Den kommer under alla förhållanden inte att göra någonting, om det skulle finnas minsta dubier om metodens hållbarhet — det kan vi vara övertygade om. Det gäller alltså: Skall vi ställa medlen till förfogande eller inte? Mot den bakgrunden blir vad Margareta Gard säger en ren och skir undanflykt. Det är uppenbarligen så, att den kadaverdisciplin som moderaterna numera kräver har funnit ett nytt offer. Fru Gard tvingas svika sin hembygd, därför att högerns ideologi så kräver.
Fru talman! Jag skulle vilja säga till Bo Södersten att det ju står klart och tydligt som tillägg i den motion som socialdemokraterna har väckt och som jag nyligen relaterat, att man skulle göra en utvärdering. Båda förslagen innebär utvärdering. Jag kan inte förstå att medelsanvisningen nu skulle medföra att man inte gör denna utvärdering.
Fru talman! Vad det handlar om är följande. Vi vet att den här metoden redan har prövats i full skala. Det finns inga som helst betänkligheter mot den. Vad man kommer att göra i juni månad är att man kör ytterligare en omgång. Det finns nämligen över huvud taget inte något skäl till att man inte skulle göra det. Det väsentliga är emellertid att vi om nu pengarna finns kan sätta i gång omedelbart under sommaren. Vi kan påbörja projekteringen i juni eller juli månad och sedan köra i gång investeringen. Vi vet att det här är fullständigt avgörande. I det läget går det inte att komma med undanflykter och säga att Nils Åsling, Gösta Bohman eller någon annan skall lägga sin panna i djupa veck ytterligare ett halvår för att sedan återkomma i november eller när det nu kan bli efter utskottsbehandlingen. Det här är ett ofelbart kort. Inte en enda krona kommer att slösas — det vet vi med säkerhet. Däremot öppnar vi en möjlighet att rädda 700 jobb på litet längre sikt. Vi vet som sagt att det här är fullständigt avgörande. Alternativet nedläggning, som den borgerliga politiken ytterst tycks syfta till, kommer även rent företagsekonomiskt att bli oändligt mycket dyrare. Därför är och förblir varje uppskov i detta läge en ren och skir undanflykt.

Fru talman! I motion 1932 har vi sörmländska socialdemokrater tagit upp problemen med stålindustrin i vårt län och de satsningar som där behöver göras. När det gäller Oxelösunds Järnverk så har man där påbörjat ett konstruktivt omstruktureringsarbete. Från att ha haft en tillverkning av stora partier fartygsplåt i enhetliga storlekar och kvaliteter har man nu övergått till en tillverkning av betydande mängder industriplåtar i varierande småformat och i ett stort antal kvaliteter för att tillmötesgå så många kunders önskemål som möjligt. En lovande utveckling är på väg, och man kan redan nu notera positiva förbättringar som ett resultat av gjorda ansträngningar. Denna tillverkning av grovplåt i Oxelösund kommer att kunna garantera en inhemsk försörjning till rimliga priser för den svenska verkstadsindustrin och den kvarvarande varvsindustrin. Den satsning som gjorts på valsverket i Oxelösund är en riktig och framåtsyftande investering. En avgörande konkurrensfördel är att man med en utvecklad malmbaserad metallurgi kan ta fram ämnen från stålverket och direkt överföra dem till valsverket. Av central betydelse för järnverkets framtida planering är också energifrågan. För att bli konkurrenskraftig måste man göra sig mindre beroende av oljetillförseln. Därför är det för ett integrerat stålverk av Oxelösunds struktur livsnödvändigt med ett koksverk. Anläggningens livslängd kan beräknas bli endast sex till åtta år, om inget görs för att förlänga livslängden. Nya metoder härför har framtagits, vilket gör att man numera med små reinvesteringar kan hålla koksverket vid liv tills de nya råjärnsprocesserna blir kommersiellt brukbara. Jag finner därför att utskottet i sitt betänkande 44 har en positiv skrivning om koksverket i Oxelösund.

Iden socialdemokratiska partimotionen 1980/81:1930 har yrkats att frågan om utvecklingen på metallurgiområdet skall behandlas i en särskild kommission, med uppgift att planera stålindustrins metallurgiutveckling. I motionen konstaterar vi att de metallurgiska delarna i Oxelösund är av högsta europeiska standard och väl kan möta de krav som bör ställas på en framtida konkurrenskraftig ämnesproduktion. I motionen har vi också understrukit behovet av en för hela branschen övergripande utvärdering av vad Sverige har av konkurrenskraftig och utvecklingsduglig metallurgi. Jag vill därför, fru talman, yrka bifall till reservation nr 1 om en särskild kommission för stålindustrins metallurgiutveckling. Jag konstaterar också med tillfredsställelse att majoritet har uppnåtts i utskottet för anslag till den investering som är nödvändig för granultillverkning i Grängesberg. Från Oxelösunds horisont ser vi också positivt på detta. Specialstålsindustrin kämpar ju med stora problem. För oss i Sörmland är utvecklingen inom Nyby Uddeholm ett talande exempel. Detta företag står inför en avveckling av delar av verksamheten som kommer att medföra personalinskränkningar. För att skapa trygghet för de anställda inom denna bransch krävs det att en samordnad plan utarbetas för specialstålsindustrins utveckling. Det är angeläget att investeringar sker i Nyby, bl.a. i kallvalsverket. Jag yrkar därför bifall till reservation nr 3 om en planering för specialstålsindustrin. I propositionen konstaterar statsrådet att strukturförändringarna inom SSAB kommer att leda till påfrestningar för sysselsättningen i Borlänge, Ludvika och Oxelösunds kommuner. Dessa påfrestningar har redan gjort sig kännbara. Under perioden 1975-1980 har en minskning av arbetstillfällena skett med 920 personer i Oxelösund. För perioden 1980-1982 beräknas ytterligare 485 arbetstillfällen försvinna på grund av beslutade eller aviserade förändringar. En satsning på att skapa nya arbetstillfällen är därför absolut nödvändig. För att en sådan skall lyckas måste det finnas kapital. Regeringens förslag om ett medelstillskott av sammanlagt 20 milj.kr. till de tre investmentbolagen Dala-Invest AB, Ludvika Industri AB och Oxelöinvest AB är helt otillräckligt. Otillfredsställande är också att inte föruelningen mellan de olika företagen är redovisad i propositionen eller i utskottsbetänkandet. Fru talman! I reservation nr 11 angående medelstillskott till vissa utvecklingsbolag föreslår reservanterna att de tre bolagen tillförs 15 milj.kr. vartdera. Jag yrkar bifall till även denna reservation och till samtliga övriga socialdemokratiska reservationer.

Fru talman! Jag vill avsluta den här debatten genom att under de sex minuter som är mig tilldelade närmast ge en deklaration och möjligen en summering. Vi har i dagens långa debatt bevittnat utarmningen, vågar jag säga, av förutsättningarna för stålindustrin i vårt land. Det har omnämnts att Spännarhyttan, den sista masugnen i Bergslagen och i Mellansverige, begravs i dag. Därmed ödelägger man en kvalitetsproduktion av råstål baserad på malm. Det är en kapitalförstöring, då det gäller en produktionsanläggning som är fullgod, utrustad och modern. Man ödelägger en yrkeskunskap som funnits sedan generationer tillbaka. Man prövar hårt Norbergs samhälle. Allt under en tyst accept från regering och utskottsmajoritet. Bakgrunden till det här ligger i omläggningen av teknik i stålindustrin — jag tänker närmast på ersättningen av malmmetallurgi med en skrotbaserad metallurgi. Det betyder att vi måste importera en del av råvaran, och följden härav är, som jag ser det, en ofrånkomlig prisstegring. Vi har i dag en import på ett par hundra tusen ton, och man har talat om i samband med den pågående omläggningen att den kvantiteten behöver fördubblas, måhända tredubblas. Importpriset ligger väsentligt högre än priset på vårt inhemska fallande skrot, och vi vet alltså vad detta innebär. Vi kan, fru talman, vakna upp med en ganska svår baksmälla, och det är enligt min mening för tidigt att ge upp malmmetallurgin i Mellansverige. Det är därför vii en reservation har föreslagit en kommission för analys och planering av metallurgins utveckling här i vårt land. Men ingenting har skett. Jag vill säga några ord om de mindre handelsstålverken och även specialstålverken. För något år sedan, när vi diskuterade de här frågorna, var det kanske det som dominerade i debatten. Jag har under mina resor på de här platserna gjort en iakttagelse, som jag tycker är värdefull att föra vidare. Vi har en produktion, där man på många håll slåss med varandra, är orolig för varandras planer. Stålverken arbetar inte i något samförstånd utan snarare i kontrovers med varandra. De arbetar ofta i kontrovers med SSAB. Det där har vi inte råd med. Enheterna i den här branschen får inte vara osams — med de hårda prövningar vi har framför oss. Det behövs produktionssamarbete, samarbete i utvecklingen, samarbete i marknadsföringen, om vi skall klara oss i det långa loppet. SSAB har sedan sin start ett stort program för sin investeringssatsning. Vi har upplevt olika planer, som tyvärr har fått revideras i negativ riktning och ställt till mycket oro. Men man gör f.n. en mycket kraftig satsning i Domnarvet på en ny produkt, och jag vill gärna ge ett erkännande för det. Risken med det hela är att denna nya produkt inte har några kunder. Man måste skjuta undan andra leverantörer om man skall få några kunder, och det kan vara besvärligt. Vi får hoppas att det lyckas. Men bara därför att man nu gör den här satsningen får man inte glömma bort de båda andra centra som SSAB har ansvaret för. Jag tänker på Luleå och Oxelösund. För Oxelösund gäller att det är viktigt att man, i avvaktan på den förbättring vi nu ändå kan avläsa ekonomiskt bevarar underlaget för en fortsatt metallurgi, en fortsatt utveckling av den redan inarbetade produktionen. Här talar jag om masugnar, om koksverket och naturligtvis om gruvindustrin i Grängesberg, som hänger ihop med detta. För Luleå gäller det, som Sten-Ove Sundström har understrukit, rälsproduktionen, profilerna och finvalsverket. I sista hand gäller det — eftersom SSAB dominerar de här tre platserna i så enorm utsträckning som fallet är — att hålla verksamheten och sysselsättningen uppe. Det är helt avgörande för de här orterna. Allt tal om alternativ produktion är, som jag ser det, någonting för publiken. Det är inte någon ersättning för det som vi riskerar skall falla bort. SSAB har reducerat sitt arbetarantal med 2 000 anställda under den tid det varit i gång. I den senaste planen 1981 talar man om en ytterligare reduktion med 2 500 anställda. Jag vill understryka en sak som kanske inte varit uppe i den här debatten i dag, nämligen att stålkonjunkturen är en konjunktur som växlar, efterfrågan växlar ute i världen. Vi behöver bara gå tillbaka till 1974, när de då självständiga stålverken i Oxelösund och Domnarvet hade påtagliga utvecklingsplaner, när man reste runt i Danmark och Finland för att skaffa folk och beställde hundratals nya bostäder av kommunerna för att kunna ta emot den expansion man förväntade. Några år senare var inriktningen den motsatta. Låt oss inte, bara för att vi nu befinner oss i en pressad situation, tro att den fortsätter i all framtid, lika litet som vi när vi befinner oss i ett uppåtgående skede skall tro att det skall fortsätta för all framtid! Man får se det här i ett längre perspektiv. Det gäller att hålla ut på ett sådant här för nationen så avgörande område. Vi har malmen i vår närhet, vi har elkraften, vi har yrkeskunskapen sedan generationer och vi har traditionerna i den här näringen. Därför efterlyser jag ett större ansvar i det långa loppet. Jag har erfarit att man i Finland har engagerat sig i en stålindustri med stark progressiv utveckling. Det är en nation som är utomordentligt duktig på det mesta man där tar sig före, men som inte på det här området har de traditioner som vi har i vårt land. Jag har också lagt märke till att Norge håller på med en utbyggnad av sin produktion av handelsstål. Fru talman! Jag är rädd för att mina minuter nu är slut. Jag skall sluta med att säga att vi således behöver en regering och en SSAB-styrelse som präglas mer av framtidstro på denna urgamla stabila näring i vårt land än vi f. n. har. Jag yrkar bifall till de socialdemokratiska reservationerna.

Fru talnian! Den här debatten och inte minst det senaste inlägget ger belägg för den utomordentliga oro som råder på den här marknaden. Tyvärr tycks oron — det har bestyrkts också av Gunnar Sträng — ta sig uttryck i ett konkurrensförhållande mellan de inhemska företagen som är i allra högsta grad oroande och som säkert inte befrämjar den utveckling på det här området som är eftersträvansvärd. I det betänkande vi nu behandlar finns det elva reservationer. Det ger också belägg för att det finns en massa skiftande intressen runt om här i landet. Men sanningen är väl den att om samtliga reservationer på grund av någon olyckshändelse skulle bifallas, så skulle det leda till det verkliga kaoset på det här området. Jag har in i det sista allvarligt övervägt om jag skulle stödja en av reservationerna, och det är reservation 9, som behandlar finvalsverket i Luleå. Jag vill inledningsvis säga att Luleå och stålföretaget där — gamla NJA — verkligen har ställt upp på de planer som lagts fram inom SSAB och medverkat till en sanering som varit angelägen. Situationen när det gäller finvalsverket i Luleå är den att man så snart som möjligt måste göra någonting åt det. Mot den bakgrunden hade jag faktiskt tänkt sluta upp bakom reservationen. Jag måste säga att det aldrig skulle ha fallit mig in att tveka inför beloppet 150 miljoner. En riktig investering av den storleksordningen på det här området kan definitivt inte vara dålig för samhällsekonomin. Om finvalsverket i Luleå måste läggas ned — vilket blir resultatet om det inte byggs ett nytt — kommer samhället att få ta på sig betydligt större kostnader för att skapa andra uppgifter åt de människor som då blir utan arbete.

Det är en uppgift som för Luleås del är utomordentligt angelägen och också brådskande, och jag förutsätter följaktligen att det så snart som möjligt kommer att läggas fram ett förslag i ärendet. Reservationen utgår ju också ifrån att det måste läggas fram en proposition, och det kommer en proposition senare där den här frågan i så fall tas upp. Med detta, fru talman, yrkar jag bifall till utskottets hemställan.